Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det gläder mig verkligen att regeringen tagit itu med det stora problem som det utgjort och utgör att man tvingas vårda intagna av alla kategorier : fråga om ålder, strafftider och brotistyper liksom i fråga om olika grader av narkotikaberoende utan att kunna skilja de olika kategorierna åt. Möjlighet härtill har man ju på anstalter med enbart manliga intagna. Vi vet att det ären mycket hög procent av de intagna som sysslat med narkotika antingen som brukare eller som langare och försäljare. När justitieutskottet besökte Hinseberg hade vi ullfälle att samtala både med personalen och med de intagnas förtroenderåd. Vad man med verklig lidelse underströk från de intagnas sida var den brist på assistentpersonal som rådde och som gjorde att arbetssituationen för assistenterna blev alltför pressad. Det var ingen kritik från de intagna, snarare tvärtom. De visade stor förståelse och medkänsla, samtidigt som de påtalade den negativa situation som rådde. Det visade sig att personalen inte hann med att samtala med de intagna om t.ex. deras familjeproblem. Många av kvinnorna som vårdas på Hinseberg har barn, och samhället fungerar på samma sätt innanför murarna som det gör utanför. Det är i största utsträckning kvinnorna som tar på sig ansvaret för den sociala situationen — barnen och bostaden liksom andra problem — när både hon och mannen sitter på anstalt. Alla de här uppgifterna verifierades av personalen, som synbarligen ock så led av att inte hinna med den hårda arbetsbelastning som rådde. Mitt mycket bestämda intryck är att det är avsevärt större press på vårdpersonalen på Hinseberg än på anstalter med manliga interner på grund av att man på Hinseberg, som jag redan tidigare nämnt, inte har möjligheten att differentiera klientelet och sända internerna till andra anstalter. När nu justitieministern hänvisar till de överväganden som pågår inom regeringen hoppas jag att man med det snaraste skall kunna komma till beslut rörande de förbättringar på Hinseberg som föreslagits av ledningsgruppen och därmed också då det gäller den extra assistenttjänst som efterlysts både från personalsidan och från intagna.

Herr talman! Olle Wästberg i Stock holm har frågat mig om regeringen, med anledning av de nya uppgifterna om att Raoul Wallenberg så sent som 1975 skulle ha befunnit sig i livet, avser att ta några initiativ för att bringa klarhet i Wallenbergs öde. Olle Wästberg har vidare frågat mig om regeringen avser att offenwiggöra ytterligare material kring Raoul Wallenberg. Såsom jag tidigare — i ett svar till Anders Björck i november 1976 - framhållit låter regeringen med största noggrannhet utreda alla nya uppgifter som kan framkomma om Raoul Wallenbergs öde. Uppgifter av det stag Olle Wästberg åsyftar har sedan någon tid cirkulerat i både svensk och utländsk press. En grundlig undersökning av dessa uppgifters ursprung och trovärdighet pågår f. n. Innan resultatet av denna undersökning föreligger är det för tidigt att uttala sig om eventuella vtterligare åtgärder. berg vill jag meddela att regeringen överväger om sekretessen för vissa handlingar i ärendet Wallenberg kan hävas i samband med införandet av ny sekretesslagstiftning.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är nu mer än 30 år sedan den svenske Icgationssekreteraren Raoul Wallenberg i Budapest greps av sovjetiska trupper. Hans uppgift hade varit att rädda judar undan nazismen, undan Adolf Eichmanns dödstransporter och ungerska pilkorsares mordpatruller. När Raoul Wallenberg tagits till fånga gjordes de första åren mycket svaga svenska försök att rädda honom. När den svenska regeringen, under opinionens tryck, började reagera hade oersättlig tid gått ull spillo. De sovjetiska myndigheterna hävdar att Wallenberg dog 19471 Ljubljankafäingelset i Moskva. En rad rapporter och vittnen hävdar att Wallenberg skulle ha varit vid liv i olika sovjetiska fängelser under 1950 och 1960-talen. I år är Raoul Wallenberg — eller skulle ha varit — 65 år. Han kan vara i livet, han kan vara död. Få har under så lång tid överlevt de sovjetiska fängelse och mentalvårdssystemen. Men våra spekulationer om detta får inte vara avgörande. Varje liten möjlighet måste prövas. I en intervju i tidningen New York den. 19 december 1977 berättar Simon Wiesenthal - känd som uppspårare av nazistiska krigsförbrytare — som nu vigt sitt liv åt kampen för frihet åt politiska fångar i Sovjet, att han mottagit vad han betraktar som ”övertygande bevis” för att Raoul Wallenberg så sent som 1975 befann sig på ett mentalsjukhus i Irkutsk. Tidigare har vittnen hävdat att Wallenberg 1966 och 1967 skulle ha befunnit sig just där. Hur otroliga vi än anser uppgifterna vara och hur små chanserna än är att Raoul Wallenberg fortfarande är i livet har Sverige ett ansvar att pröva varje möjlighet, att undersöka varje uppgift. Jag är därför glad för utrikesministerns svar, att de här uppgifterna kommer att undersökas. Jag hoppas att det också blir ett av ämnena vid de samtal som utrikesministern kommer att ha med sovjetiska ledare vid sitt kommande Moskvabesök. När det gäller offentligheten hoppas jag att jag kan tolka utrikesministerns formulering att ”regeringen överväger om sekretessen för vissa handlingar i ärendet Wallenberg kan hävas” så, att ett omfattande offentliggörande nu kommer att ske. Den här regeringen bör inte ha något att dölja och intet att förlora på fult offentlighet kring Raoul Wallenberg.
Herr talman! Jag vill bara kort tillägga att vi redan undersökt en del av de viltnesuppgifter som Simon Wiesenthal bygger sina ståndpunkter på. Vi står nu i kontakt med honom och hoppas kunna inhämta ytterligare upplysningar direkt från honom. När vi har gjort det får vi se om vi kan dra några bestämda slutsatser.

Herr talman! Kurt Hugosson har — med åberopande av vissa av mig gjorda, men felaktigt återgivna uttalanden — frågat om jag anser det möjligt för vanliga löntagare, som åren 1977 och 1978 drabbas av stora reallöneförsämringar ”att köpa sig havskryssare och andra värdesäkra investeringsobjekt”. Han har vidare frågat hur det är möjligt ”att uppmana till återhållsamhet och sparsamhet och samtidigt uppmana folk att köpa lyxbåtar”. Då det gäller den första frågan, avseende vad Kurt Hugosson kallar värdesäkra investeringsobjekt, är det min bedömning att vårt lands inkomsttagare också under 1978 i betydande utsträckning kommer att placera sparade pengar I sådana objekt. Det för folk i allmänhet ojämförligt viktigaste torde vara en egen bostad — ett småhus celler en bostadsrättslägenhet. Enligt de bedömningar som gjorts i årets preliminära nationalbudget beräknas ca 37 000 småhus bli inflyttningsklara under 1978, och jag tror att den faktiska efterfrågan ligger på en ännu högre nivå. Detta torde i allmänhet inte ha att göra med några spekulationsmotiv, som Kurt Hugossons fråga möjligen antyder. I stället är det så att småhuset representerar en boendeform, som ct stort antal människor föredrar och i fråga om vilken det fortfarande, till följd av den bostadspolitik som tidigare fördes från socialdemokratiskt håll, finns en betydande efterfrågan som ännu inte kunnat tillgodoses. Begreppet haävskryssare, som Kurt Hugosson speciellt nämner i sin fråga, har jag själv inte använt i berörda sammanhang. Vad jag har talat om är ”fritidsbåtar”, ett betydligt vidsträcktare begrepp än det Kurt Hugosson av någon anledning föredragit att ägna sin uppmärksamhet åt. Fritidsbåtsutredningen uppskattade i sitt betänkande Samhället och fritidsbåtarna totalbeståndet av fritidsbåtar ull 505 500. Antalet fritidsbåtar torde sedan dess ha ökat icke obetydligt. Jag nämnde i det anförande vid en båtmässa i Göteborg som Kun Hugosson hänvisat till att antalet i år kanske kommer att uppgå till uppemot 800 000. Det är emellertid, som jag också antydde i mitt anförande. troligt att försäljningen av fritidsbåtar kommer att minska med hänsyn till vårt lands ekonomiska läge och inte minst situationen på kreditmarknaden. Jag uttalade mot denna bakgrund förhoppningen att nedgången inte skulle behöva gå ut över sysselsättningen i Sverige och att produktionen skulle kunna uppritthållas genom att företagen i branschen i ökad utsträckning gick ut på den desäkra investeringsobjekt internationella.marknaden och genom att de svenska tillverkarna ökade sina marknadsandelar i Sverige. Det skulle ge stöd tull sysselsättningen på de orter där tillverkningen av frividsbåtar sker. Jag vill också peka på det önskvärda i alt svenska folket i ökad utsträckning väljer att stanna I Sverige under sin semester. Investeringar i fritidsstugor och fritidsbåtar medverkar till en sådan utveckling. Svaret på Kurt Hugossons första fråga är alltså att jag anser det möjligt för vanliga inkomsttagare som är beredda att sätta av en del av sina inkomster i ett målinriktat sparande att också fortsättningsvis skaffa sig värdesäkra investeringsobjekt av typen ett eget småhus eller en bostadsrättslägenhet. Jag bedömer det också som troligt att ökningen av antalet fritidsbåtar kommer att fortsätta om än ien långsam mare takt än tidigare. Större delen av tillskottet av såvil småhus som fritidsbåtar kommer att efterfrågas av vad Kurt Hugosson kallar ”vanliga löntagare”. | Till svar på Kurt Hugossons andra fråga vill jag framhålla att jag inte "uppmanat folk att köpa lyxbåtar”. Jag har däremot uttryckt en förmodan om alt många människor, när de inte kan förverkliga alla kKonsumtionsönskemål. gärna prioriterar såväl den egna stugan som fritidsbåten, därför att det i båda fallen är fråga om en långsiktig investering till gagn och glädje för vederbörande och hans familj. Jag har i det sammanhanget också uttalat en förhoppning om att antalet människor, som kan förverkliga sin dröm om en egen fritidsbåt, skall fortsätta att öka. Det torde finnas många sådana människor, inte minst i den valkrets som Kur Hugosson representerar.

Herr talman! Jag ber att få tacka ekonomiministern Gösta Bohman för svaret på mina frågor. Det var i form av en fråga jag tog upp dessa spörsmål, och jag har fått eu ovanligt långt svar. Måhända tyder detta på att jag har trampat på en öm tå. | Det görs i svaret gällande att jag skulle åberopa felaktigt återgivna uttalanden. Jag ber, herr talman, att få börja med ett direkt citat. Jag har fått utskrifter av uttalandet från TV och från Dagens Eko och har tillgång till Gösta Bohmans manuskript. som jag skall be att få citera ordagrant: ”Jag tror att när tiderna ter sig besvärligare än vanligt, när kraven på arbetsinsatser ökar, då kommer båten liksom den egna stugan att prioriteras. Då ökar behovet av avkoppling från stress och bekymmer. Då ligger rorkulten mjukare i handen än eljest.” När jag hörde detta kom jag att tänka på den gamle romerske kejsaren Pompejus” uttalande ”Navigare necesse est, vivere non est necesse” — med andra ord ”att segla är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt”. Med hänsyn till den ekonomiska situationen vill alltså Gösta Bohman I detta läge gå ut och uppmana löntagarna at visa återhållsamhet och sparsamhet — det kräver vårt lands ekonomi. Samtidigt kan Gösta Bohman när han inviger båtmässan i Göteborg uppmana folk till direkt Ivyxkonsumtion; för att tillmötesgå båtproducenternas önskemål. Vad det gäller här är ull stor del lyxkonsumtion. Jag har i min fråga över huvud taget icke nämnt bostadsproblemet; och jag tror att ekonomiministern är medveten om att vi från soctaldemokratiskt håll i riksdagen i år har krävt ökat bostadsbyggande. Frågan om småhus och bostadsbyggande, som Gösta Bohman tar upp i sitt svar, har inte alls med det här spörsmåletv att göra. Man blir förvånad när Gösta Bohman säger: ”Att lägga ner sina pengar i en båt är att placera dem varaktigt. Den vilskötta båten ökar alltid 1 värde och i takt med eget arbete som läggs ned på båten.” Det är naturhgtvis riktigt men klingar mycket falskt för de löntagare som 1977 fick ett par procents reallöneförsämring. I årets finansplan räknar Gösta Bohman med ytterligare reallöneförsämringar för vanliga inkomsttagare. De förstår icke Gösta Bohmans uttalande att de nu skall spara och visa återhållsamhet samtidigt som han uppmanar dem att köpa dyra båtar. Förvisso har jag ingenting emot, Gösta Bohman, att vanligt folk Får möjligheter att skaffa sig fritidsstuga och fritidsbåt. Jag har tagit upp den saken interpellationsvägen med bostadsministern så sent som förra året. Men det klingar verkligen falskt när man gör uttalanden av detta slag i nuvarande ckonomiska situation. Jag hoppas att vår regering kan driva en annan ekonomisk politik som möjliggör en sådan konsumtion för vanliga löntagare, t.ex. för många av dem som bor i min egen valkrets och som ingenting högre skulle önska än att få en sådan möjlighet.

Herr talman! Kurt Hugosson klagade över att han fick ett långt svar. Jag tycker att han skall vara tacksam för det. Jag har en känsla av att han behöver upplysning om vad sparande innebär och om varför människorna egentligen sparar. Jag vill också kritisera herr Hugosson. När han citerade mig strök han en mening som var viktig för sammanhanget, nämligen följande: ”Då skjuter man annan verklig lyykonsumtion åt sidan.” Den meningen föredrog herr Hugosson att hoppa över. likaså underlät han att tala om att han i ingressen till den fråga som han ställde till mig uttryckligen tar upp icke bara fritidsbåtar utan också fritidshus, vilket motiverar att jag även berörde dessa. Så till själva sparandet. Sparande är ju inte något självändamål. Man sparar inte pengar för att ligga på dem eler för att räkna slantarna utan man sparar dem i ett bestämt syfte — för att skapa trygghet inför oförutsedda händelser och för att öka sina tillgångar och därmed ytterligare förstärka sin säkerhet. Man kan spara i obligationer och andra värdepapper, många minniskor sparar också I varaktiga kapitalvaror som de inte kan köpa direkt för sin lön. De måste varje år lägga av pengar för att förverkliga sina drömmar, t.ex. en egen sommarstuga eller ev fritidshus, och detta anser jag vara både privatekonomiskt och samhillsekonomiskt fullt försvarligt. Det stämmer helt överens med det valfrihetens samhälle som jag är anhängare av och med de synpunkter på äganderätt som jag är beredd an stödja. Jag vill tala om för herr Hugosson att iSverige har i dag 75", av alla vuxna medborgare tillgång till bil. Av dessa har 40 "+ därnöver fritidshus och fritidsbåtar. Det innebär alltså att I denna krets av ägare av fritidshus och . fritidsbåtar och bil är den ojämförligt största gruppen ”vanliga löntagare”. Jag tycker att herr Flugosson skall vara tacksam över att människor är beredda att spara på det sättet för någonting som är varaktigt och som ger glädje åt familjen och möjliggör ett omhändertagande av familjen på eu sätt som vi verkligen behöver i dagens — som många anser kalla och främmande samhälle.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam, Gösta Bohman, för att jag får ett utförligt svar, för all den information som Gösta Bohman ger mig och för den mapgisterattityd som Gösta Bohman vill visa mig här. Men det som jag reagerar mot är att i svaret tas upp en hel del saker som över huvud taget inte har med min fråga att göra. Självfallet skall man ha ett mål för sitt sparande. Men Gösta Bohman fick också frågan om det inte vore bättre att människor i stället för denna typ av Ilyxkonsumtion — för det var ju det det var fråga om, huvudparten av de bätar som visades på mässan var havskryssare — köpte sparobligationer. Detta går ju herr Bohman i andra sammanhang ut och pläderar för. För övrigt vill jag hålla med om att det är vanliga löntagare som fått möjlighet att skaffa sig en stuga och en fritidsbåt. Men det människor oroar sig för i dag - med den ekonomiska politik som bedrivs i vårt land, dir reallönerna försämras år efter år — är att de inte skall kunna behålla sin fritidsstuga, inte skall kunna skaffa sig den fritidsbåt som de så gärna vill ha. Jag tycker också att det är ganska signifikativt att efter Gösta Bohmans anförande på båtmiässan i Göteborg går nu båtproducenterna ut och säger: Vänd er till bankerna och låna pengar och köp båtar. Som samhällsrepresentant i en bank följer jag naturligtvis riksbankens anvisningar om att vi inte skall låna ut pengar för konsumtion av detta slag. Det skulle vara intressant att veta om Gösta Bohman menar att vi I dagens läge skall medge en sådan form av utlåning och tillåta att denna typ av konsumtionskrediter beviljas. Det är inget fel i att folk får möjlighet att skaffa sig fritidsstuga. Det är inget fel att folk får möjlighet att skaffa sig fritidsbåt. Men det talet rimmar väldigt illa med den ekonomiska situation som vanliga löntagare befinner sig i. som en följd av den ekonomiska politik som regeringen bedriver.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att i ingressen till den fråga som herr Hugosson ställde angavs uttryckligen både fritidshus och fritidsbåtar. Därför tog jag upp båda dessa objekt för vanliga människors strävanden att skaffa sig varaktiga kapitalvaror. Jag anser fortfarande att idet valfrihetens samhälle som vi har är detta i allra högsta grad en värdefull verksamhet. Man minskar konsumtionen om man lägger ned pengar I något som är varaktigt. Det är dessutom särskilt naturligt att handla så i ett läge då, som herr Hugosson gjorde gällande, reallönerna urholkas år från år.

Herr talman! Man frågar sig i vilka kretsar landets ekonomiminister rör sig när han i det rådande ekonomiska läget kan uppmana folk att spara, att köpa båtar och att köpa fritidshus. Människorna önskar naturligtvis ingenting högre än att de skulle kunna göra det, men uppmaningen klingar ju falskt i öronen på dessa människor när regeringen samtidigt driver en ekonomisk politik som innebär att de varje år får reallöneförsämringar. Det är detta som man har reagerat emot. F. ö. vill jag beträffande det senaste inlägget säga till ekonomiministern att den svenska industri som producerar fritidsbåtar förvisso också bör få det stöd som erfordras. Dessa företag kanske också måste anpassa sin produktion till vanliga medborgargruppers möjligheter att köpa fritidsbåtar.
Herr talman! Jag hade fel när jag nyss lovade att avsluta debatten. Jag vill än en gång — för säkerhets skull, så att inte några missförstånd skall kvarstå -— tala om för herr Hugosson att jag inte uppmanade människorna att handla på det sätt, som han här kritiserat, utan att jag utryckte en förmodan om att de skulle komma att prioritera just den typen av varaktiga varor, för sin egen och för sin familjs skull. Denna förmodan stämmer väl överens med den syn på enskilt sparande och ägande som vi har. Jag upprepar att 75 75 av alla vuxna svenska medborgare i dag har tillgång till bil samt att 40 "+ utöver bil har fritidsbåt och fritidshus. Det säger en del om strukturen på iägarsidan att vanliga löntagare redan nu äger den ojämförligt största delen av fritidshusen och fritidsbåtarna. Jag hoppas att de skall få möjlighet att fortsätta alt förverkliga sådana sparmål..
Herr talman! Det som Gösta Bohman nu avslutningsvis sade är alldeles riktigt. Det har naturligtvis blivit följden av den ekonomiska politik som bedrivits tidigare, då man kunnat öka reallönerna för vanliga människor så att de fått möjlighet att skaffa sig fritidsbåtar och fritidsstugor. Just nu är emellertid situationen sådan att folk måste dra åt svångremmen — det uppmanar ju Gösta Bohman parterna på arbetsmarknaden och de vanliga konsumenterna att göra i det här läget. Samtidigt uttrycker Gösta Bohman sig på det här sättet vid båtmässan i Göteborg. Nu säger han: Jag har inte uppmanat dem, utan jag har bara gjort ett förmodande. Men då kan jag konstatera att båtprodueenterna i dagarna går ut

Herr talman! Jag tackar för svaret som justitieministern har limnat på min fråga, även om det knappast kan kallas positivt. Man var dock från fångvårdsstyrelsens sida mycket tveksam till en anstalt av Kumlas karaktär, och dess värre har kritiken i många avscenden besannats på ett olyckligt sätt. Jag finner det därför utomordentligt beklagligt att Nr 84 justitieministern intar en så negativ attityd mot det förslag till omorganisation Tisdagen den som har utarbetats tillsammans med berörda personalorganisationer. Det är 28 februari 1978 ju inte ofta som man kan involvera personalen I ett utredningsarbete av den karaktär som har förekommit på kriminalvårdsanstalten Kumla, och jag vet Om försöksvoerk u d er d opleva det här beskedet med stark besvikelse. vp att man kommer att uppleva det här beskedet med stark besvikelse samheten på Kum skrivelse att Kumla skulle komma att arbeta på ett decentraliserat sätt och att en viss delegation av ansvar och befogenheter måste göras ull resp. avdelningspersonal. På det viset skulle värd och tullsynspersonaten dels bli avdelningsbunden, dels ges tillfälle att Komma med i vårdarbetet på ett helt annat sätt än tidigare och också medverka i behandlingskollegicrnu. När den förra regeringen anslog drygt 2 milj.kr. för påbörjande av deua projekt, så var det inte bara den byggnadsmissiga delen man tog ställning till utan även idén bakom organisationstörstaget. Jag vill alltså tolka den förra regeringens beslut att anslå drygt 2 milj.kr. till Kumla på det sättet att man accepterade kriminalvårdsstyrelsens förslag i dess helhet. Jag vill erinra om att kriminalvårdsstyrelsen var enig i sin uppfattning när den avlämnade sin skrivelse till regeringen i oktober månad 1977. Dessutom vill jag påpeka att kriminalvårdsstyrelsens förslag innebär att man prövar sig fram i form av en försöksverksamhet. Härigenom skulle kriminalvårdsstyrelsen skaffa sig värdefulla erfarenheter från et mer delegerat arbetssätt och vara bättre rustad när det gäller att bedöma de förslag till ändringar som personalutredningen föreslår. Jag hade hoppats att justitieministern skulle visat större intresse för den här frågan, speciellt som de lokala personalorganisationerna, styresmannen och kriminalvårdsstyrelsen gemensamt funnit en bra arbetsmodell för omorganisationens genomförande. Man hade från personalorganisationernas sida stora förväntningar på den föreslagna omorganisationen, på vad den skulle komma att betyda i positiv riktning för både personal och intagna. Men i den situation där man nu befinner sig, utan behandlingskollegiets rätt att fatta beslut, upplever man verksamheten som arbetsam och tungrodd. och man känner stor besvikelse över att få arbeta med endast en del av det förslag som man har tänkt sig.

Herr talman! Det är inte så att jag eller regeringen intar en negativ attitvd till förslaget om delegation. Detta ingår helt enkelt iden stora fråga som har tagits upp i det betänkande som lämnades i slutet av förra året och som nu är föremål för en omfattande remiss. Det kan synas vara en lång remisstid, men det gäller mycket viktiga frågor, och det är av stort intresse att den berörda personalen får ullfälle att framföra ba än . ulla sina synpunkter. Innan dessa personalyttringar har kommit fram skulle det vara att föregripa utgången om jag här angav någon ståndpunkt i frågan. Det är inte så enkelt att man försöksvis kan förordna om en sådan här delegation till ett behandlingskoHegium. Enligt 60 § lagen om kriminalvård i anstalt kan regeringen förordna om överflyttning av kriminalvårdsstyrelsens befogenheter enligt lagen till tjänsteman inom kriminalvården, men av förarbetena till denna bestämmelse framgår att man avsett styresman, chef för riks eller lokalanstalt och regionchef. Det är alltså mycket tveksamt om man utan att gå till riksdagen för att eventuellt få en lagändring kan få till stånd en delegation av den omfattning som avsågs I kriminalvårdsstyrelsens skrivelse,
Herr talman! Jag är inte ensam om att tro att regeringen skall kunna göra en sådan här författningsändring. Kriminalvårdsstyrelsen hade tydligen också den uppfattningen när det gäller den här försöksverksamheten att regeringen skulle kunna besluta om den ändring som måste till. Annars hade man vil inte sänt den här skrivelsen ull regeringen. Jag vill återigen trycka på att förutsättningen för att omorganisationen skull fungera — den startades i början av november 1977 — är aut försöksverksamheten med beslutanderätt för behundlingskollegiet kommer i gäng. Detta har ju både utredarna och kriminalvårdsstyrelsen starkt betonat. Jag är medveten om att man håller på med en undersökning eller kanske snarare en utvärdering av hur den nya organisationen fungerar, men man kan inte få någon riktig bild av verksamheten när en så viktig del fortfarande fattas som just behandlingskollegiets rätt att fatta beslut.
Herr talman! Det är fortfarande så att det i dag är för tidigt att bestämma sig slutligt för hur dessa regler om delegation skall utformas. Det är just detta som man skall få fram genom den nu pågående remissen. som det blir anledning att bedöma när den är slutförd.
Herr talman! Helt kort vill jag tala om för justitieministern att man på kriminalvårdsanstalten i Kumla upplever arbetet just nu som väldigt jobbigt och tungrott just för att man inte har den här delegerade beslutanderätten i den nya organisationen. Jag har hört yttranden som att det hade varit bättre att man aldrig fått omorganisationen genomförd när man inte har beslutanderätten hos behandlingskollegiet. Mycket besvärlig upplever man alltså arbetssituationen just nu.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig varför jag inte vill medverka till att förbättra fastighetsstrukturen i Kopparbergs län och vilka åtgärder jag anser bör vidtas för att förbättra fastighetsförhållandena inom länet samt för alt förhindra ytterligare ägosplittring. Mitt svar är följande. Det privata jord och skogsbruket i Kopparbergs län kännetecknas av små och splittrade brukningsenheter. Detta försvårar en rationell skötsel av marken. Problemen inom länet förstärks genom att många fastigheter brukas med samiäganderätt. Den yttre rationaliseringen inom jord och skogsbruket syftar till au förbittra fastighetsstrukturen vad avser såväl brukningsenheternas storlek som utformning. Samhället frimjar via lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna den verksamheten genom rådgivning, ekonomiskt stöd, köp och försäljning av mark samt genom att med stöd av jordförvärvslagen hindra okimpliga förvärv. Vidare arbetar lantmäteriet med att förbättra fastighetsstrukturen genom mer omfattatde fastighetsregleringar. Vid sidan av dessa på längre sikt verkande åtgärder förekommer på skogssidan samverkan iolika former mellan skogsägarna för att överbrygga de svårigheter som den rådande strukturen skapar. Jag anser att det är mycket angeläget att de verksamheter jag här har nämnt fortgår och att insatser görs på de områden där störst effekt kan väntas. Det är vidare angeläget att arbetet samordnas mellan olika myndigheter på det sätt som föreslagits i Kopparbergs län. Den begäran om särskilt anslag för att förbättra fastighetsstrukturen som inkommit från länsstyrelsen i Kopparbergs län har dock inte kunnat tillgodoses. Det bör ankomma på vederbörande myndigheter att företa erforderliga prioriteringar inom ramen för tillgängliga resurser.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min [råga även om jag inte är nöjd med det, eftersom det inte ser ut som om några särskilda medel skulle ställas till förfogande. Jag tycker vidare att jag har fått ett tunt svar på min andra delfråga. Som jag framhållit i min fråga och som också jordbruksministern delvis erkänner i sitt svar råder i Kopparbergs län säkert landets i särklass svåraste fastighetsstrukturella problem. I stora delar av länet föreligger besvärande samiäganderätter. Brukningsenheterna är små. Inte mindre än 20 26 av all åkerjord brukas i enheter som är mindre än tio hektar. Andelen små brukningsenheter är särskilt stor i länets fyra nordligaste kommuner. Inom det privatägda skogsbruket är förhållandena generellt sett sådana att samverkan i någon form är nödvändig. Förutsättningarna för samverkan är emellertid svaga — om inte rent av obefintliga — i de delar av länet där de fastighetsstruktur Om enhetlig prissättning på bensin och olja enskilda markinnehaven är minst och ägostrukturen som mest splittrad. I dessa länsdelar är särskilda strukturförbättrande åtgärder absolut nödvändiga. Tyngdpunkten när det gäller behovet av strukturförbättrande åtgärder ligger på storleksrationalisering och ägosanering. I vissa delar av länet är sannolikt storleksrationaliseringar som isolerad åtgärd en möjlig lösning. I andra delar framstår emellertid koncentrerade insatser som nödvändiga. Det gäller framför allt starkt uppsplittrade skogsmarker i avlägsna trakter. I dessa marker är bildandet av gemensamhetsskogar, som ju ger både arronderingsförbättringar och storleksrationalisering i ett sammanhang, den mest effektiva åtgärd som kan åstadkommas med rimlig insats av tid och pengar. En övergripande målsättning för rationaliseringsverksamheten måste vara att dels trygga sysselsättningen för skogsarbetarna, dels säkerställa ett tillräckligt brukningsunderlag för de vrkesverksamma jord och skogsbrukarna samt inte minst att främja en intensiv skogsskötsel för säkerställande av en långsiktigt hög och jämn virkesproduktion. Jag vill understryka att det är nödvändigt med en förändrad fastighetsstruktur i Kopparbergs län. Kommer inte en sådan till stånd blir resultatet förödande. Situationen är sådan att åtgärder måste sättas in nu. De samhällsekonomiska förlusterna blir större ju längre man väntar. Som förhållandena är nu omöjliggörs ett rationellt skogsbruk på många håll. Detta är till skada för markägare, skogsarbetare, industri och inte minst samhället — med samhällsekonomiska förluster som följd. Det krävs personella resurser för att klara en förändring av fastighetsstrukturen och det krävs upplysning till de människor som berörs av en sådan. De ekonomiska insatser som krävs för att klara dessa åtgärder skulle vara väl använda pengar och skulle på sikt ge god avkastning, inte minst för samhället men även för de enskilda markägare som skulle beröras. Min förhoppning är, trots det negativa svaret, att erforderliga medel omedelbart ställs till förfogande för förbättring av fastighetsstrukturen i Kopparbergs län. Ju längre man väntar desto dyrare blir det. Åtgärder måste vidtas nu, och det har också länsstyrelsen framhållit och krävt i sin framställning till regeringen den 16 maj 1977.

Herr talman! Eva Winther har frågat mig när ett förslag om utjämning av prisskillnaderna på olja och bensin mellan olika delar av vårt land kan väntas. Det är riktigt som Eva Winther nämner i sin fråga att regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att förutsättningslöst granska olika möjligheter att jämna ut prisskillnaderna på olja och bensin. Mer preciserat gäller det sådana prisskillnader som följer med det nu tillämpade systemet med orts och zontillägg. Utredningsmannen började sitt arbete i juli förra året. Enligt vad jag har erfarit räknar utredningsmannen med att kunna slutföra sitt arbete under detta år. Först därefter kan regeringen ta ställning i denna fråga.

"Herr talman! Jag vill först tacka för svaret på frågan. Det är glädjande att handelsministern aktualiserat det här problemet igen genom att tillsätta en särskild utredningsman. Min fråga är föranledd av att det i vårt land finns en stor regional orättvisa när det gäller prissättningen på bensin och olja. De människor som bor mest avlägset och i stor utsträckning är hänvisade till sin egen bil för att komma någonstans får f. n. betala det högsta priset för bensinen. och de som bor i de delar av vårt land som har ett hårt och kallt klimat med en lång eldningssäsong får betala det högsta priset för sin eldningsolja. Värmebehovet på olika breddgrader av landet är ju helt beroende av klimatet, där kyla, blåst och luftfuktighet inverkar. Luleå t.ex. har ett värmebehov som är 63 26 högre än Malmös och 40 24 högre än Stockholms. Eldningssäsongen är i Norrlandslänen betydligt längre än söderut. I Norrbotten är vissa år också somrarna så kalla att man vissa dagar måste ha värmen på.

Förslaget fick ett blandat mottagande av remissinstanserna och genomfördes aldrig av socialdemokraterna — till stor besvikelse för många, bl.a. pensionärsföreningen i Gällivare, som skrev till LO och påtalade att dessa orättvisa förhållanden drabbar de lågavlönade i allmänhet och pensionärerna i synnerhet. När det gäller bensinpriserna är inte skillnaderna så stora, men de finns, och de slår hårt i län med långa avstånd — och inte bara i län utan också i kommuner, t.ex. i min egen kommun, där de som bor i Karesuando har 18 mil till centralorten Kiruna. Det är verkligen hög tid att vi gör något åt detta. Det är givet att handelsministern inte kan göra någonting förrän förslaget föreligger. Jag vill vädja till handelsministern at inte, när förslaget kommer, låta det ligga utan att göra någonting åt saken. Det är väldigt viktigt att vi Om enhetlig prissättning på bensin och olja Om de privatdrivna varvens konkurrensförhållanden verkligen får ordning på detta. Det gäller vår solidaritet med människor i de mest avlägsna delarna av vårt land. § 5 Om de privatdrivna varvens konkurrensförhållanden
Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag är beredd att medverka till att statens engagemang i svensk varvsrörelse sker på så sätt att de mindre och medelstora privatdrivna varvens konkurrensförhållanden ej försämras. Det statliga stödet till svensk varvsindustri lämnas i form av avskrivningslån och garantier. Svenska Varv AB har därutöver erhållit kapitaltillskott i olika former, bl.a. för att kapacitetsminskningen inom koncernen skulle kunna ske i socialt acceptabla former. De små och medelstora privata varven har i förhållande till antalet anställda hittills fått en större andel av det generella stödet än den statliga varvskoncernen. Den framtida utformningen av det statliga stödet till varvsindustrin övervägs f.n. av den arbetsgrupp som analyserar de svenska varvens situation. En utgångspunkt för dessa överväganden är självfallet att ett eventuellt framtida stöd inte skall snedvrida konkurrensen mellan olika svenska varv.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, särskilt för den sista meningen där industriministern säger att ”ett eventuellt framtida stöd inte skall snedvrida konkurrensen mellan olika svenska varv”. Varvsindustrin är i dag i ett akut krisläge, och det råder på många håll stark oro för den fortsatta utvecklingen. Varven är stora arbetsplatser och betyder mycket för sysselsättningen. Fartygsbyggande kräver stora insatser och mycket kapital. De stora varven som tidigare har varit i privat ägo har, för att räddas från omedelbar nedläggnnig, måst övertas av staten. Stora statliga kapitaltillskott har lämnats. Men lönsamma kontrakt på nybyggnader har i stort sett uteblivit. Vissa nedläggningar har sket och ytterligare nedskärningar kan väntas. Man söker efter olika lösningar för att bevara så mycket som möjligt av sysselsättning och produktion. Vad jag nu har sagt gäller främst de varv och koncerner som tämligen ensidigt —det kan man väl säga så här efteråt — har haft sin produktion inriktad på större tanktonnage. Nu har staten gått in med stöd och försöker på olika sätt stimulera till produktion av annat tonnage —- mindre tankfartyg, roll-onroll-off-fartyg för närtrafik och kusttonnage. Men då kommer man in på de områden som de små och medelstora privatägda varven har sin produktion inriktad på. Där har man hittills kunnat driva en verksamhet på något så när företagsekonomisk basis. Man har kombinerat nybyggen och reparationer. Varv av den här sorten har också varit knutna till rederier som har specialiserat sig på Nordsjö och Östersjötrafik med tankfartyg och lastfärjor. Men nu börjar man bli orolig, och det gäller såväl dessa varvs personal som varvsägare, kommuner med varv och berörda redare. Det stöd som staten nu lämnar till storvarven används för produktion inom den marknad som tidigare var lagom för de små och medelstora varven. Det leder till överetablering inom denna sektor, och följden blir problem även i Oskarshamn, Kalmar, Falkenberg och Lödöse, där sådana här varv är belägna. Man kanske tillfälligt löser en del av problemen för storvarven, men man skapar flerfaldigt större problem på andra håll där produktionen tidigare utan statlig hjälp har kunnat hållas i gång. Det kan inte gagna någon om man flyttar på problem från ett håll och gör dem större på ett annat håll. Det stöd som staten lämnar till en bransch som på vissa håll är i kris måste vara så neutralt att det inte rycker undan tillvaron för andra. De små och medelstora varvens personal och ägare anser att anbud på nybyggen och reparationer från statligt stödda varv visar att de till varje pris tar en offert. De sluter kontrakt som innebär betydande förluster bara för att få bygga eller reparera. Det finns då ingen möjlighet att hänga med för varv som lever under villkoret att något så när få debet och kredit att gå ihop. Det förslag om varvsindustrin som näringen nu väntar på i form av en regeringsproposition måste ta hänsyn till de små och medelstora privatägda varven och deras situation. Där finns inte några stora möjligheter till nedbantning. Dessa varv drivs på ett sådant sätt och med en förhållandevis så liten personalstyrka att verksamheten, om den skall bedrivas affärsmässigt, inte kan minskas. Då blir de inga varv längre. På Oskarshamnsvarvet gjorde sig nödvändigheten av rationalisering gällande redan för flera år sedan. Antalet anställda har där minskats från 1 200 till 600. Och varvet lever i dag. Men skall det fortsätta att leva får inga stora konkurrensrubbningar ske. Vill industriministern medverka till att dimpa den oro som finns hos fackklubbarna vid Oskarshamnsvarvet och liknande varv? Vill industriministern medverka till att sådana varv som jag har nämnt även i fortsättningen får möjlighet att ge sysselsättning i sina regioner?
Herr talman! Jag sade i mitt svar att vi inte är beredda att medverka till att den omstrukturering som måste ske av varvsnäringen går ut över någon bestämd grupp av varv. De åtgärder som vidtas måste alltså vara konkurrensneutrala. Till bilden hör — och det bör Birger Rosqvist notera - att den snabba nedtrappning i kapaciteten på varvssidan som vi har att motse som en ofrånkomlighet gäller de stora varven, som producerar tanktonnage och Om de privatdrivna varvens konkurrensförhållanden bulkfartyg. Den gäller alltså inte de små varven. Redan i detta ligger ett positivt besked till de små varven, att det inte är där som jag för min del anser att bantningen skall ske.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Oron finns i dag, och jag hoppas att det svar som industriministern nu lämnat kan hjälpa till att dämpa den oron. I det senaste numret av Svensk Sjöfarts Tidning — Redareföreningens tidning —- finns många artiklar som handlar just om detta problem. En artikel har en rubrik som lyder: ”Statlig priskonkurrens kan ta död på de mindre och medelstora varven.” Man anser alltså att man i dag befinner sig i en situation där man mycket hårt känner av konkurrensen från de varv som tidigare byggde de stora tankfartygen men som nu söker sig ut på den marknad som de mindre och medelstora varven tidigare har arbetat på. Man har en känsla av att de priser som de statliga varven offererar inte är affärsmässigt betingade. De mindre och medelstora varven får därför svårt att konkurrera, och det har därför skett överflyttningar från de små varven till de större, som av någon anledning kan bygga väsentligt billigare. Det gäller naturligtvis att skapa sysselsättning i de områden där de stora varven finns. Men det gäller naturligtvis att trygga framtiden och jobben även för dem som på mindre orter jobbar på de medelstora varven — och det är dessa människor jag har att värna om. Om det nu är statsmakternas mening att dessa småvarv skall få möjligheter att finnas kvar, är det naturligtvis bra om man så snart som möjligt vidtar åtgärder för att minska den konkurrenssnedvridning som det nuvarande systemet medför. Det dröjer ju ända till hösten innan vi får en varvproposition och ännu längre innan förslagen i denna kan genomföras. Det är mycket möjligt att de mindre och medelstora varven har svårt att klara sig så länge, om denna snedvridning i konkurrensen får bestå ända till dess.

Herr talman! Hilding Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser alt vidtaga för att förbättra sysselsättningsläget vid industrier som tillverkar lok och vattenturbiner. exempelvis Bofors-Nohab 1 Frolihättan.

Regeringen har beslutat att uppdra åt länsstyrelserna i elva län, som berörs av strukturomvandlingen i vissa branscher, att bilda grupper, som skall se över sysselsättningsläget och möjliga åtgärder för att finna ersättningssysselsättning till de berörda kommunerna. Alla de tre kommuner där lok och vattenturbiner tillverkas omfattas av denna verksamhet. Grupperna kommer fortlöpande att till en samordnande arbetsgrupp inom kanslihuset rapportera såväl aktuellt sysselsättningsläge som förslag till projekt som kan ge nya arbetstillfällen.

Herr talman! Hilding Johansson överraskar mig genom att från kammarens talarstol ge till känna en avsevärt förändrad syn på problemen jämfört med den han hade vid vårt samtal under den uppvaktning han hänvisar till. Vi var då i stort överens om att branschen. som ju representeras av ett fåtal företag, inte har strukturproblem i detta ords egentliga innebörd, utan problem till följd av en vikande marknad och att därför statens insatser borde inriktas på att försöka främja avsättningen för företagets produkter. Arbetet med detta pågår. Propositionen med förslag om stöd till de mindre kraftverken är från den synpunkten ett mycket väsentligt steg i den riktningen. Jag delar inte alls Hilding Johanssons pessimistiska uppfattning om att detta inte skulle ha någon större betydelse för sysselsättningen vid de här industrierna, utan jag tror tvärtom att det har en betydande effekt. När det gäller frågan om marknadsförandet av lok har regeringen gjort betydande ansträngningar framför allt på exportmarknaden för att stödja de företag som är verksamma inom detta område. Detta har givit vissa effekter, ' men man skulle naturligtvis önska att de varit större. Regeringen har också gjort klart för sig vilka möjligheter SJ har att tidigarelägga beställningar och funnit att man där arbetar inom en begränsad marginal. Regeringen har alltså gjort betydande insatser, och jag tycker att Hilding Johanssons uttalande om att det arbete som bedrivs i de här grupperna på länsplanet närmast är tomt prat är att ta till överord som jag hoppas att Hilding Johansson vid närmare eftertanke beklagar.

Herr talman! Nu känner jag bättre igen den vänlige och saklige Hilding Johansson. Det är alltså fråga om en vikande marknad för de här industrierna. Det är samma problem som gäller för stora delar av verkstadsindustrin i övrigt. Skulle vi göra det så lätt för oss att staten bara kunde gå in och handla upp utrustning skulle vi kunna lösa problemen, men situationen är den att många industrier och många orter här i landet har krav på stöd i det här avseendet. Staten måste alltså prioritera sina insatser. Vi har gjort betydande insatser på det här området, och mera kommer. Propositionen om stödet till de mindre kraftverken innebär också ett ökat samhällsåtagande av betydande omfattning, och SJ:s bedömning av behovet av lok har vi pressat så långt det över huvud taget är möjligt. Jag är också tacksam över att Hilding Johansson slår till reträtt när det gäller arbetsgrupperna. De har tillkommit, inte minst efter krav från fackföreningsrörelsen, för att försöka samordna insatserna på alla de problemområden vi nu har. Jag tycker man skall låta grupperna arbeta utan att på det vårdslösa sätt som här skedde ge intryck av att de bara kommer med tomt prat. Vi är från regeringens sida beredda, när grupperna presenterar konkreta förslag, att noggrant och med omsorg överväga förslagen och försöka hjälpa till att lösa de problem de här orterna har med sysselsättningen.

Herr talman! Får jag avslutningsvis bara kort notera, att det knappast kan vara ett uttryck för någon handlingsförlamning — eller vad nu Hilding Johansson kallade det — i regeringens energipolitik att man nu har för avsikt att lägga fram en proposition, som gör det möjligt att utnyttja de många småfall som vi har här i landet och som är en outnyttjad energireserv.

119, och anförde: Herr talman! Rune Carlstein har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för vad som förevarit i fråga om Scan Västs planer på att lägga ner sin verksamhet i Borås, och om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att behålla sysselsättningen i Borås. Scan Väst har meddelat att man avser att lägga ner nuvarande styckningsoch förädlingsverksamhet i Borås och Göteborg och bygga nya moderna anläggningar. På grund av den stora betydelse Scan Väst har för sysselsättningen i Borås har jag genom etableringsdelegationen till Scan Västs företagsledning framfört det angelägna i att investeringen görs i Borås. Etableringsdelegationen har haft ett flertal samtal med Scan Västs företagsledning i frågan. Företaget har dock med hänvisning till interna utredningar underrättat mig om de företagsekonomiska nackdelarna med en lokalisering av verksamheten till Borås. De kostnadsnackdelar företagsledningen uppger är av en sådan omfattning att staten inte med tillgängliga stödformer kan påverka företagets beslut om lokalisering till Göteborg. de kommuner som drabbas av strukturomvandlingen i vissa branscher. Gruppen i Älvsborgs län har börjat sitt arbete. Jag kommer att föreslå att regeringen föreslår riksdagen att särskilda resurser tilldelas grupperna så att de kan utveckla ett aktivt arbete. Regeringen har vidare tillsatt en arbetsgrupp, med anknytning till etableringsdelegationen i industridepartementet, för att samordna de förslag som grupperna i de berörda länen framför. Regeringen kommer alltså att fortlöpande följa utvecklingen i Boråsområdet. Jag avser dessutom att föreslå regeringen att uppdra åt Statsföretag att medverka till att söka ersättningsproduktion till bl.a. Västsverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Anledningen till den är oron för sysselsättningssituationen i Boråsområdet och givetvis också den uppmärksamhet som Scan Västs beslut att lägga ner sin verksamhet i Borås har väckt. Situationen i Borås är ytterligt pressad. Beklädnads Boråsavdelning redovisar nu en arbetslöshet på 7 96. Samtidigt vet vi att det föreligger risker för omfattande avskedanden, bl.a. hos Rydboholmsbolaget. Det av riksdagen godkända avtalet för den grundtextila tillverkningen medför 130 färre jobb. Samma företag har varslat ytterligare 75 anställda vid sitt beredningsverk, delvis som en följd av det tidigare beslutet. På riksdagens bord ligger regeringens förslag om ett statligt tekoföretag med bl.a. Algots, Eiser och SweTeco som ingående företag. Förslaget förutsätter att 1 500-2 000 anställda kommer att avskedas senast 1979. Ledningen för den nya statliga bolagsbildningen har redan varit ute och meddelat att det blir ofrånkomligt med 2 000 avskedanden och att det måste gå snabbare än vad som har förutsatts i propositionen. Motionsledes har vi framfört invändningar mot uppläggningen, och vi får väl i sinom tid tillfälle att diskutera frågan efter sedvanlig utskottsbehandling. Jag har tagit upp de här förslagen därför att de kommer, om de genomförs enligt regeringsförslaget, att ytterligare försämra sysselsättningsläget i Borås kommun. Nu är det inte bara tekobranschen som har det svårt i Boråsområdet. Genom nedgången för teko drabbas även övriga yrkesområden, såsom handeln, byggbranschen, byggfirmor osv. När därför Scan Väst nu beslutat att lokalisera bort 175 jobb i Borås drabbar det mycket hårt, därför att varje sysselsättningstillfälle som inte är knutet till den helt dominerande tekobranschen har stort värde för regionen. Jag är medveten om att företagsekonomiska kalkyler är svåra alt rucka på. Dessutom är ju situationen den, att företaget i fråga vägrat ge offentlighet åt hur beräkningarna är gjorda. Vilka bud om insatser som kommunen resp. industridepartementet varit villiga att ge för att åstadkomma ett för Borås kommun bättre alternativ har heller inte redovisats, och det redovisas inte i industriministerns svar på min interpellation. att främja sysselsättningen i Borås Påståendena som har figurerat i pressen att det skulle vara 3-4 milj.kr. fördelaktigare med den beslutade omlokaliseringen, per år räknat, är därför omöjliga att sakligt granska, då faktaunderlaget saknas. Nu har företaget på ett eget företagsekonomiskt internt underlag tagit beslutet. Givetvis borde även andra skäl ha varit med och diskuterats i sammanhanget. Scan Väst är en del av jordbrukskooperationen. Samma jordbrukare som styr jordbrukskooperationen har ett avgörande inflytande inom centerpartiet. Centern har aldrig försummat något tillfälle att tala för decentralisering. Det kan knappast vara ett inslag i decentraliseringssträvandena att lägga ned fabriken i Borås för att bygga en ny centralt i Göteborg.

Beslutet drabbar vår kommun på ett mycket olyckligt sätt och tragiken för de anställda måste vara stor. Att ställas utan arbete i en kommun, där redan 5 700 människor saknar reguljärt arbete, är ingen avundsvärd lott. Det är anmärkningsvärt, att bondekooperationen med sina decentralistiskt inställda medlemmar kan fatta ännu ett centraliseringsbeslut. Uppenbarligen är det så att föreningens medlemmar i vår kommun kommer att indirekt drabbas genom nedläggningens konsekvenser för den kommunala ekonomin. Därtill drabbas bondekooperationen av en icke obetydlig goodwillförlust. Vi kan i viss mån förstå, när konkurshotade företag av konkurrensskäl tvingas vidta liknande åtgärder. Sådana skäl kan vi inte finna för Scan Västs åtgärder. Borås kommun har givit företaget synnerligen välvilliga erbjudanden om värdefull tomtmark. Det åligger nu Scan Väst att visa personalpolitiskt och regionalpolitiskt ansvar. Besvikelsen bland Centerns medlemmar i Borås är oerhörd. Vi beklagar likaså företagsledningens ställningstagande. Framtidens samhälle kräver decentralisering inte centralisering. Man kan förstå att besvikelsen bland centerns medlemmar i Borås är oerhörd, men det är ju ingalunda första gången som strikt företagsekonomiska synpunkter får fälla avgörandet. när bondekooperationen fattar sina beslut. Men det finns också andra skäl som borde ha varit med i debatten. Industriministern brukar inte försitta något tillfälle att tala om företagens sociala ansvar. Den s.k. Åslingdoktrinen, gäller inte den för ett lönsamt storföretag inom jordbrukarnas föreningsrörelse? Det finns i varje fall ingen antydan i interpellationssvaret om att den frågan varit uppe till diskussion ide samtal som förts med företaget. Nu är det väl en smula luddigt vad den här doktrinen egentligen går ut på. Men industriministern har medverkat vid Sveriges Aktiesparares riksförbunds årsmöte 1977 och där utvecklat sina tankar. Jag förmodar att vad som gällde då gäller fortfarande. Och vad hade då industriministern att säga om företagens ansvar enligt den broschyr som Sveriges Aktiesparares riksförbund haft vänligheten att ge ut? Jag citerar: ”Tanken med den s.k. Åslingdoktrinen är ju att företag med resurser, med marknadskunnande, med tekniskt kunnande, med skickliga verkställande direktörer etc. är bättre skickade än våra administratörer att klara strukturförändringarna på en ort. I den arbetsfördelning som finns i samhället, där samhället alltid är berett att ta sista ansvaret, måste företaget också känna sitt ansvar. Går man ur en driftplats så är det företaget i första hand som har ansvaret för de anställda. Det är en del av det sociala kontrakt man har undertecknat när man ctablerar sig på orten.” Min fråga blir närmast: Hur skall man nu få Åslingdoktrinen att praktiskt fungera i det föreliggande fallet? Var går gränsen för det sociala kontraktet? Företaget har enligt pressen uppgivit att det kostar 3-4 milj.kr. mer i Boråsalternativet. Om det hade kostat I eller 2 milj.kr., hade det då kunnat sägas att det ryms inom det ”sociala kontraktets ram”? Det vore bra om industriministern klarade ut vilka anspråk man nu kan ställa på Scan Väst enligt dens.k. Åslingdoktrinen. Intressant vore också att veta vad som gäller för ett lönsamt storföretag inom jordbrukarnas föreningsrörelse. Industriministern har ju enligt den föreliggande broschyren sagt att det är litet skillnad, om det är ett lönsamt storföretag eller om det är ett litet företag. Nu har 175 personer blivit varslade om uppsägning från sina anställningar i Borås. En tredje faktor som borde ha varit med i övervägandena är de speciella förhållanden som råder i Borås kommun. Under en tioårsperiod har i runt tal 10 000 arbetsplatser försvunnit bara inom tekoindustrin. Borås behöver varje arbetstillfälle som finns kvar. Regeringen har beslutat, som också framhållits i interpellationssvaret, att man skall göra särskilda insatser i Borås kommun för att tillföra kommunen nya arbetstillfällen. Det måste då rimligen också vara ett mål att bevara den sysselsättning som redan finns i Borås. Företaget i fråga har genom sitt handlande motarbetat varje försök att åstadkomma en konstruktiv diskussion om vad som kan göras för att man skall kunna behålla arbetena i Borås. Nu har ärendet blivit ett expeditionsärende, behandlat endast från strikt företagsekonomiska synpunkter utan hänsyn till de anställda eller till lokala svårigheter. Man tycker att det borde ha varit ett anständighetskrav att styrelsen före beslutet redovisat sitt beslutsunderlag, men så har inte skett. Därför kvarstår också misstanken att utredningen från början varit styrd. att målet hela tiden har varit att lägga ned fabriken i Borås och att alla andra lösningar har varit ointressanta. Om inte så varit fallet hade en del andra uppgifter varit intressanta att få med i bilden, att främja sysselsättningen i Borås exempelvis en tomt och fastighetsuppgörelse med Borås kommun och omfattningen av statens insatser när det gäller lokaliseringsstöd. Nu har vi inte fått några sådana redogörelser. Företagsledningen har i stället sedan beslut fattats låtit förstå, att om Borås kommun varit mer på alerten, hade styrelsen övervägt Boråsalternativet noggrannare. Det är det besked man ger vid presskonferenser sedan man beslutat om att lägga ned fabriken i Borås. För de 175 som mister sina arbeten i Borås kan det inte vara särskilt lustigt att höra sådana uttalanden från företagsledningens sida. Nu har industriministern redovisat att etableringsdelegationen haft flera samtal med Scan Väst men att företaget hänvisat till interna utredningar som påvisar nackdelar med lokalisering av verksamheten till Borås. Eftersom industriministern har framhållit det angelägna i att investeringen görs i Borås, har vi tydligen inte några skilda uppfattningar i den delen. Men man kan konstatera avsaknaden av tillräckliga styrmedel. Beslutet att hänföra Borås till den s.k. grå zonen är tydligen inte tillräckligt. Jag skulle vilja fråga industriministern, om man kan vänta ytterligare insatser från regeringens sida för att på det sättet förbättra Borås kommuns möjligheter att dels behålla sin industri, dels få dit ny industri. Industriministern hänvisar också till att det i Älvsborgs län har bildats en särskild arbetsgrupp för nylokalisering av företag till länet och att han kommer att föreslå att den gruppen tillförs särskilda resurser. Det låter positivt, men det vore ännu bättre om industriministern något utvecklade tankarna bakom förslaget. Avses med ”särskilda resurser” möjligheter att driva och administrera gruppens verksamhet, eller innebär det att till gruppens förfogande kommer att ställas särskilda resurser för att underlätta för företag att etablera sig i länsdelen? Det är rätt viktigt att vi får besked om vad det är för sorts resurser som industriministern tänker föreslå att regeringen skall ställa till gruppens förfogande. I dagarna har regeringen fått ytterligare en påstötning om angelägenheten av att snabba åtgärder vidtas för att klara bekymren inom tekobranschen. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som har gjort sig påmind, bl.a. på grund av nedläggningshotet vid Strands Konfektions AB i Katrineholm. Jag lyssnade till industriministern här i kammaren för någon tid sedan, närmare bestämt den 9 februari, i en replikväxling med Svante Lundkvist, där industriministern gjorde gällande att regeringen framlagt ett förslag som innefattade en plan för tekoindustrin. Industriministern menade att den socialdemokratiska delen av utskottet valt att skjuta upp behandlingen av propositionen och att därför ansvaret för förseningarna 1 arbetet med att få fram en sådan plan skulle åvila socialdemokraterna. Jag lyssnade på detta uttalande med en viss förvåning och vill därför till sist fråga industriministern: Vad är det för plan för beklädnadsindustrin som regeringen har presenterat?
Herr talman! Det var rätt mycket som Rune Carlstein hann med i sitt långa anförande, som spände över det mesta här i världen. Jag vill ta upp de mera konkreta frågorna. Rune Carlstein efterlyser en redovisning av statens insatser för att främja lokalisering till Borås. Det har inte varit möjligt att göra en sådan, eftersom det alltid måste vara fråga om en förutsättningslös och hypotetisk diskussion med företaget. Företagets kalkyler, som har redovisats för oss och som det inte har funnits grundad anledning att ifrågasätta, har varit underlag för ett krav på direkta subsidier — direkta driftstillskott i en form som vi inte tillämpar i vårt land och som inte heller någon mig veterligt ens kommit på tanken att motionera om här i riksdagen. Det är alltså främmande för svensk näringspolitik att ge driftbidrag för att vidmakthålla en lokalisering. Att Rune Carlstein sedan tar företagsstyrelsens beslut i ärendet, i vars behandling de anställdas representanter har varit med, till intäkt för ett utfall mot centerpartiet är litet långsökt. Jag vet inte vilken politisk uppfattning ledamöterna av Scan Västs styrelse har. Jag vet bara att den centralisering av företagets produktion och förädlingsverksamhet som visat sig vara nödvändig från centerpartiets synpunkt är olycklig. Den fortgående befolkningskoncentration — som vi har reserverat oss mot i alla sammanhang men som Rune Carlsteins parti under livliga hejarop har påskyndat i varje fall genom hela 1960-talet — har sin förklaring i brister i samhällsorganisationen, som vi har kritiserat ganska samstämmigt under årens lopp. Att man har fått en koncentration till storstadsregioner, som också styr förädlingsindustrins lokalisering, är emellertid mot den bakgrunden inte så underligt. Men herr Rune Carlstein kanske bör betänka litet grand var ansvaret för den samhällsutvecklingen i själva verket ligger. Problemet med ett företag av denna karaktär är ju att det tillhör en organisation med 29 000 anställda och att dessas arbetsinkomst konstituerar betalningsförmågan.

Jag tror inte att Rune Carlstein skulle vara beredd att medverka till något sådant.

Herr talman! Jag är ledsen om jag har tagit alltför mycket av industriministerns tid. Såvitt jag kan döma av mitt manus gällde mitt anförande två frågor, dels Scan Väst, dels sysselsättningssituationen i Borås. Något därutöver var det egentligen inte som jag talade om. Att talet skulle spänna om det mesta här i världen har jag litet svårt att förstå. Om vi nu håller oss till Scan Väst, vill jag fråga om industriministern tycker att Scan Väst har handlat riktigt när man bestämde sig för att flytta från Borås? Det tycker inte framstående centerpartistiska kommunalmän i Borås att företagsledningen har gjort. Man försökte i Borås att få ett samtal med företaget i fråga på ct tidigt stadium för att hitta utvägar att behålla åtminstone den del av verksamheten som man hade i Borås. Det fanns också de lösningar som industriministern måste vara väl underrättad om efter samtalen i etableringsdelegationen. En samrådsgrupp hade också lagt fram vissa kompromisslösningar. Det centerpartistiska ansvariga kommunalrådet i Borås var ganska förtvivlad när han skrev brev och talade om att då han i december månad sökte kontakt med Scan Västs ledning, fann man inte anledning till realdiskussioner eftersom utredningen då inte var framlagd. När kommunalrådet återkom i januari månad, fanns det inte anledning till realdiskussioner därför att då var utredningen klar, och den förordade Göteborg. Det har alltså inte funnits några chanser att komma in i diskussioner med företaget i fråga. Sedan är det dess värre så att jag inte har några möjligheter att diskutera de företagsekonomiska siffror som industriministern här något berör, därför att Jag saknar helt faktaunderlag. Det finns inte något sådant underlag redovisat som man kan va ställning till, utan här är man slagen till slant. Det är bara att hänvisa till att de företagsekonomiska utredningarna pekar hit eller dit, men sedan har man ingen chans att analysera dem för att se vad som är rätt och vad som är fel. Det är klart att jag är besviken på de särskilda resurserna till arbetsgrupperna, eftersom de bara betyder att grupperna får ett administrationsbidrag: det är ju der frågan giller och ingenting annat, och det är inte särdeles mycket alt komma med i den situation som vi befinner oss i. Jag fick inte något svar på min sista fråga om vad det är för plan för beklädnadsindustrins framtid i Sverige som regeringen har redovisat.
Herr talman! Jag kan inte ge något omdöme om ett enskilt företag — det må vara Scan Väst eller något annat — utom vad gäller relationerna till departementet, dvs. i det här fallet etableringsdelegationen. Där har jag ingen anmärkning att rikta mot företaget. Redan innan man hade skrivit under etableringsavtalet var företaget inne i den samrådsprocess som etableringsdelegationen tillämpar. Kommunen får tala för sig själv. Jag anser att man har rätt att begära av företagen att de i sina relationer med de anställda skall uppfylla kraven i de lagar och förordningar som finns och svara mot den praxis som har utbildats beträffande samrådet med de anställda. Jag har inte några mer exakta informationer om detta, men det förutsätter jag att företaget har skaffat sig. Rune Carlstein är besviken över att de särskilda resurserna till arbetsgrupperna bara gäller de administrativa uppgifterna. Jag tycker inte att Rune Carlstein skall vara besviken på det, eftersom det här framför allt gäller att snabbt få en inventering av de alternativa sysselsättningsmöjligheter som föreligger i regionerna och få till stånd det snabba samråd mellan länsmyndigheterna som främst skall resultera i konkreta uppslag. När de konkreta uppslagen väl ligger på bordet kan jag försäkra Rune Carlstein att det i och för sig inte är några problem med att mobilisera resurser för att verkställa de konkreta seriösa projekten. Problemet i dag i Borås och i ort efter ort med vikande sysselsättning är ju bristen på alternativ sysselsättning. Nu tycker jag dock att vi ser en ljusning vid horisonten, och jag tror för min personliga del att man kan förvänta en expansion mot senare delen av det här året och en bit in i nästa år. Förhoppningsvis kommer den att lösa många av de problem som vi i dag upplever som mycket allvarliga. När det gäller min diskussion med Svante Lundkvist angående en plan för beklädnadsindustrin så var det handelsministerns tankar i propositionen om en planmässig utveckling av tekoindustrin i riktning mot en försörjningsberedskapsnivå som jag avsåg. Det är, som jag ser det, ett mycket angeläget önskemål att man här i tid bromsar den förödande och tragiska nedgången i sysselsättningen inom tekoindustrin, så att man inte hamnar under en rimlig självförsörjningsnivå.

Herr talman! Jag förstår att industriministern inte kan stå här och kritisera ett enskilt företag, men industriministern skulle ändå kunna ha en uppfattning om ifall det här ärendet är handlagt på ett riktigt sätt eller inte. Det var det jag frågade om. Sedan spelar det ju ingen roll vilket företag det är, men skall man ha den metodiken i fortsättningen blir det ganska svårt att diskutera ohika lokaliseringsfrågor och etableringsbeslut. När det sedan gäller detta att arbetsgrupperna bara får administrationsbidrag säger industriministern att bara därigenom kan de ta fram projekt som är utvecklingsbara. Vad hjälper det? Vi har ju nu ett projekt — Scan Västs nya fabrik, som skulle etableras i Borås. Men vilka administrationsbidrag man än har så hjälper det inte att vi plockar fram projekt, om industriministern sedan konstaterar i etableringsdelegationen att det inte finns företagsmässiga grunder för etableringen. Det går ju alltid att konstruera sådana invändningar när vi inte har de samhälleliga resurserna för etablering i Boråsregionen. Det var ju de resurserna som saknades när det gällde Scan Väst. Beträffande planen för beklädnadsindustrin fick jag bara det intrycket, när jag hörde industriministern den 9 februari, att en sådan plan var framlagd. Så är ju inte fallet. Vad handelsministern har gjort är att han i propositionen 42 anmält att han har för avsikt att för regeringen framlägga en sådan plan. Det är en väsentlig skillnad mellan detta och att det skulle föreligga en plan. Vi väntar fortfarande på den, och det är synnerligen angeläget att den kommer snabbt.

Herr talman! Det är väl naturligt att man i en diskussion om sysselsättningsproblemen i Boråsregionen tar upp frågan om tekoindustrin. Det är klart att jag för min del med särskilt intresse lyssnade till industriministerns svar på Rune Carlsteins fråga om den plan det här gällde. Det förhåller sig precis som Rune Carlstein här har sagt, att industriministern i debatten med mig nyligen försökte ge ett intryck av att det fanns en plan och att socialdemokraternas agerande i näringsutskottet skulle vara ett hinder för regeringen alt ta fram den här planen för tekoindustrin som numera också industriministern tydligen anser vara angelägen. För det första var det ett enhälligt utskott som ville ha möjlighet till en mera samlad bedömning av tekofrågorna. De borgerliga har ju faktiskt majoritet i utskottet. För det andra: Det här kravet på att snabbt få en samlad plan för tekoindustrin redovisad för riksdagen skulle enligt industriministerns argumentation vara något slags hinder för regeringen när det gällde att vidta åtgärder för att få fram en sådan plan — och dessutom ett hinder för regeringen när det gällde att åstadkomma nödvändigt rådrum för enheter som bör kunna ingå i planen. Det är ju med förlov sagt ett lysande exempel på den obotfärdiges förhinder. Jag tycker att industrinministerns svar i dag ger besked om ungefär hur mycket det resonemang som industriministern förde i vår debatt var värt. Nu harju, som Rune Carlstein sagt, arbetsmarknadsstyrelsen kommit med en framställning som på alla punkter bestyrker att de åtgärder som vi har efterlyst i våra motioner — och som jag efterlyste i min fråga — borde vidtas omedelbart. Styrelsen betonar att det är angeläget att ställning tas till dessa frågor omgående. Risken är eljest uppenbar, säger styrelsen, att sådana enheter blir utslagna som på sikt borde ha de största förutsättningarna att överleva. Strands Konfektion i Katrineholm, som vi då diskuterade, är ett typexempel på en sådan enhet. Det finns fler. men för Strands var läget särskilt akut. Regeringens handläggning av Strandsärendet är av principiellt intresse, och det är därför som jag vill ta upp den frågan ytterligare i den här debatten. Vad som har hänt vid Strands, där 150 anställda fick lämna jobben samma dag som arbetsmarknadsstyrelsen fattade beslut om sin framställning till regeringen, kan komma att hända vid flera företag. Det är väl förståeligt om vi som frågar statsråden vill försöka att få ut något av substans i de svar man kommer med från regeringens sida. Industriministern påstod i vår debatt att han höll fortlöpande kontakt med Strands. Jag har talat med företaget. Det har icke förekommit någon kontakt från industridepartementets sida efter det att vi hade vår debatt och fram till den dag då 150 anställda fick lämna företaget. Läget är nu att där finns 100 människor kvar som har arbete till april månad.

Därför lyder min fråga: Är industriministern nu beredd att mot bakgrund av den framställning som har gjorts av arbetsmarknadsstyrelsen — och där både företagar och löntagarrepresentanter är eniga — ta förnyad kontakt med Strands för att söka skapa rådrum för den verksamhet som f. n. pågår? Jag ställer denna fråga så konkret knuten till Strands för att vi med ledning av industriministerns svar skall få veta något om hur han över huvud taget tänker agera i dessa frågor. Det är av betydande intresse för hela tekoindustrin och dess anställda, och det är inte minst av ett betydande intresse, föreställer jag mig, för Boråsregionen.
Herr talman! Svante Lundkvist överraskar mig en aning när det gäller synen på hur frågor av den här karaktären rimligen bör handläggas.

Det är självklart att beredskapen och det fortlöpande arbetet i departementet fortsätter. Det måste det göra för att man skall ha en handlingsberedskap. Men det anmärkningsvärda var, och det var det jag tillät mig att notera i debatten häromsistens med Svante Lundkvist, att socialdemokratin, som i tid och otid talar om planer och planmässighet, var med om — ni var eniga i utskottet, jag accepterar det — att fördröja behandlingen av propositionen och därmed också fördröja riksdagens ställningstagande till behovet av den här planen. Det var ju det som jag påtalade. Jag tyckte att det var något anmärkningsvärt med tanke på den värdering av planmässighet och det behov av en plan som Svante Lundkvist gjorde sig tolk för. När dét gäller arbetsmarknadsstyrelsens framställning om tekoindustrins situation så var den ingen överraskning för oss. Vi har haft underhandskontakter med både arbetsmarknadsverket och industriverket. Arbetsmark nadsverket har funnit det angeläget att officiellt manifestera sin inställning. Den som läser skrivelsen skall notera att dessvärre inte heller arbetsmarknadsverket i den här situationen har några konkreta förslag till åtgärder att komma med. Men man är liksom vi i departementet oroad av utvecklingen. Vi hade så sent som i går frågan uppe i tekobranschrådet, där branschen och facket är representerade och där vi ingående diskuterade de åtgärder som nu är av nöden. Vi fortsätter det arbetet i industri-, arbetsmarknads och handelsdepartementens regi. Här pågår alltså ett arbete för att hitta handelspolitiskt acceptabla former för att bromsa nedgången i tekoindustrin. Det är det frågan gäller. De uttalanden som har förekommit med krav på importrestriktioner har skadat våra möjligheter att gå fram här, eftersom de har väckt en internationell opinion som i dag är ett problem för oss och har gjort att våra möjligheter att hitta vägar är begränsade. Svante Lundkvist vill göra gällande att vi inte har fortlöpande kontakter med Strands. Det är riktigt att vi inte har haft det sedan situationen hos Strands har upphört att vara akut och bevakningen har gått över till länsarbetshämnden och arbetsmarknadsverket. Vi har haft fortlöpande kontakter med Strands tidigare. Industriverket har också haft sådana kontakter och kontakter med koncernledningen. Men vi har inte, inom ramen för de branschåtgärder som riksdagen gett oss möjlighet att vidtaga, haft någon rimlig chans att hjälpa Strands. Som jag sade tidigare har koncernen utnyttjat vissa delar av branschstödet men inte alla. Man har alltså varit väl medveten om vad branschprogrammen erbjuder. men trots detta har man inte ansett sig kunna gå vidare. Menar Svante Lundkvist att vi skulle ta i anspråk helt nya medel som inte riksdagen har satt i våra händer? Vilka är det? Varför har man i så fall inte från socialdemokratisk sida motionerat om dessa nya undergörande medel, som skulle kunna göra att man går in i textilindustri efter textilindustri och säkrar sysselsättningen? Jag tycker att Svante Lundkvist måste inse att det här inte är ett problem för enstaka företag. Det är ett problem för en hel bransch, som vi måste försöka lösa tillsammans om inte sysselsättningskonsekvenserna skall bli mycket bekymmersamma för de berörda orterna.
Herr talman! Det är riktigt att det här är problem för en hel bransch. Det är därför vi har efterfrågat en plan. Fortfarande försöker alltså industriministern göra gällande, sedan vi fått klarlagt att det inte fanns någon plan i regeringens förslag i höstas, att det som egentligen pågick var tankegångar inom regeringen vilkas praktiska genomförande socialdemokraterna med sitt initiativ i näringsutskottet skulle ha förhindrat. Det är en omöjlig argumentering, herr industriminister, att försöka göra gällande att enstämmiga krav på en plan — som vi har framställt — skulle vara ett hinder för regeringen när det gäller att lägga fram en sådan plan. Sedan säger industriministern att han inte har haft några möjligheter att agera vid sidan av nu tillgängliga medel för stödåtgärder av lokaliseringspolitisk eller regionalpolitisk karaktär. Vad vi har hävdat hela tiden är att vi måste försöka skaffa ett rådrum för de företag som vi bedömer vara av den karaktären att de kan komma att ha sin plats inom ramen för en plan som vi så småningom får fram om regeringen skyndar på. Den här uppfattningen hade också handelsministern. Han skrev i sin proposition: Det finns enligt min mening viss risk för att produktionskapacitet som är av väsentlig betydelse från försörjningsberedskapssynpunkt kan försvinna under den tid den tid denna plan utarbetas. Med anledning härav föreslår jag att särskilda medel ställs till regeringens förfogande för att ge regeringen möjlighet att omedelbart ingripa då företag eller företagsgrupp med försörjningsberedskapsviktig produktion hotas av nedläggning. Dessa medel ställde riksdagen i sitt beslut i höstas till regeringens förfogande. Här har alltså industriministern, uppenbarligen sig själv ovetande, medel som riksdagen har ställt till förfogande för ett agerande just i den här typen av fall. Nu finns det en framställning från arbetsmarknadsstyrelsen som bestyrker att det är bråttom och att det måste ske någonting omedelbart. Jag upprepar min fråga: Är industriministern beredd att ta förriyad kontakt med Strands för att diskutera möjligheterna att klara de 100 anställda som finns där i dag? Är industriministern beredd att genom en sådan kontakt ge besked till övriga tekoinudstrier att industriministern tänker tillmötesgå den framställning som arbetsmarknadsstyrelsen gjort och om vilken företagaroch löntagarrepresentanter är ense? Det är fråga om att göra det möjligt att medan planen blir färdig bevara de arbetstillfällen som så småningom skall ingå i planen. Det är fråga om att skapa det rådrum som över huvud taget skall göra en plan meningsfull.
Herr talman! Jag hoppas att det är felsägningar när Svante Lundkvist hänvisar till de regional och lokaliseringspolitiska instrumenten när det gäller Strands situation. Vad som här kan komma i fråga är det branschprogram för textilindustrin som administreras av industriverket och som står öppet för industrier som Strands som Ljungströmskoncernen uppenbarligen inte har velat använda i fallet Strands. Där finns det strukturstöd, det överlevnadsstöd, som Svante Lundkvist här efterlyser. Riksdagen har beslutat om det; Svante Lundkvist har själv medverkat till detta. Däremot är det ett grovt missförstånd att tro att de medel som skall användas för försörjningsberedskapsproduktion skulle stå till förfogande för tyngre herrkonfektion. Det överensstämmer inte med det uppdrag som riksdagen har givit oss. Vi hamnar där om nedgången fortsätter, så att vi blir tvungna att också av försörjningsberedskapsskäl ta hänsyn till den tyngre herrkonfektionen. Men vi är inte där ännu. Svante Lundkvist bör ha en viss förståelse för att vi i den här regeringen har den aktningen för riksdagens beslut att vi strävar efter att uppfylla de regler som riksdagen fastställt för regeringens arbete. Svante Lundkvist kräver att jag skall ta förnyad kontakt med Strands. Självfallet är jag beredd att ta en ny kontakt med Strands. Men Svante Lundkvist vill på detta sätt ge intryck av att vi i vår medelsarsenal skulle ha någonting utöver det som industriverket har till förfogande, alltså det branschprogram som står till förfogande för Strands, och det har vi inte. Det har inte heller oppositionen krävt, och för all del inte heller facket. Svante Lundkvist försöker slå blå dunster i ögonen på folk om han framhärdar i att vi skulle ha någonting extra att erbjuda vid direkta kontakter med textilföretagen. Arbetsmarknadsverket har inte krävt direktkontakter mellan depare mentet och företagen. Arbetsmarknadsverket har krävt att vi nu skall börja ta upp frågan om beredskapsnivån — det är andan och meningen i arbetsmarknadsverkets skrivelse. Om den saken har vi, som jag sade, en diskussion sedan några månader tillbaka. Det var uppe med facket och branschens representanter i tekobranschrådet i går.
Herr talman! Arbetsmarknadsstyrelsen bedömer det så, att vi när det gäller den här typen av verksamhet nu befinner oss i den situation som handelsministern talade om i höstas, nämligen att försörjningsberedskapsviktig produktion hotas av nedläggning. Om industriministern har en annan uppfattning, så har han den gentemot vad arbetsmarknadsstyrelsen anser. Med arbetsmark nadsstyrelsens bedömning av läget står, såvitt jag kan förstå, de medel till förfogande som riksdagen i höstas anvisade.

Nu sade visserligen industriministern till slut att han är beredd att ta en förnyad diskussion, och det är jag tacksam för. Jag utgår från att den förnyade debatt som han har lovat ha med företaget skall föras från en positiv utgångspunkt och med den verkliga viljan från industriministerns sida att utnyttja de medel för att agera som han numera måste inse att han har.

Herr talman! Dagens debatt förs i ett mycket allvarligt läge för vår ekonomi. Vi har nu bakom oss ett år då den totala produktionen sjunkit påtagligt, reallönerna minskat, bostadsbyggandet gått tillbaka och investeringarna inom industrin minskat kraftigare än någon gång tidigare under efterkrigstiden. Samtidigt skärptes tecknen på allvarlig obalans i ekonomin: inflationen har kraftigt ökat och underskotten i utrikeshandel och statsbudget har växt till en storlek, som nu inger djup oro. Det är ingen överdrift att påstå att det inte finns något jämförbart land som haft en tillnärmelsevis så svag ekonomisk utveckling som den Sverige genomled under 1977. När vi senast diskuterade den ekonomiska politikens uppläggning här i riksdagen i början av december i fjol kunde vi göra det mot bakgrunden av ett betänkande från finansutskottet, som vittnade om ct ganska betydande mått av självständighet i förhållande till propositionen. Förutom att utskottet på egen hand hade försökt bilda sig en uppfattning om konjunkturläget och utvecklingen framöver hade man formulerat vissa egna riktlinjer för den ckonomiska politiken. I relativt bestämda formuleringar uppmanades regeringen att ta sig samman och bl.a. inrikta arbetet med nästa års budgetproposition på att avvärja en hotande statsfinansiell kris. Man försökte också bringa en viss klarhet i den oreda på prisövervakningens område som handelsministern och ekonomiministern med förenade krafter hade åstadkommit. Man gav sig t.o.m. på en av regeringens heliga kor, indexregleringen av skatteskalorna, och bekräftade vad vi sedan länge hävdat från socialdemokratiskt håll. nämligen att stabiliseringspolitiken blir långt svårare att föra med en sådan indexreglering. Utskottets majoritet försökte alltså att på väsentliga punkter mana regeringen till handling. Av detta finns emellertid inte ett spår i det nu föreliggande betänkandet från utskottets borgerliga majoritet. Trots att det av budgetpropositionen klart framgår att läget på väsentliga punkter förvärrats, trots att den planerade politiken inte kommer att nå ett enda av de mål man ställt upp är utskottsmajoritetens betänkande en visserligen föga entusiastisk men ändå plikttrogen avskrift av finansplan och budgetförslag. Vingklippt och litet ruggig radar man nu åter upp sig på den anbefallda pinnen. Ordningen är återställd —- från finansutskottets majoritet Finansdebatt in Finansdebatt 60 intet nytt. Vad är det då för besked riksdagen kommer att lämna svenska folket, om den följer regeringens och utskottsmajoritetens linje? Jo, att den ekonomiska stagnationen fortsätter, inflationen rullar vidare, budgetunderskottet når nya rekordnivåer och utlandsupplåningen fortsätter i oförminskad takt. Man kräver fortsatta uppoffringar av människorna genom en ny minskning av levnadsstandarden för stora medborgargrupper. I svåra tider kan en regering ha rätt att begära uppoffringar av landets medborgare. Men då måste uppoffringarna ha ett meningsfullt syfte — att förstärka ekonomin, att skapa trygghet för jobb och levnadsstandard i framtiden. Men det sker inte i dag. Tvärtom minskar denna trygghet eftersom byggandet för framtiden, investeringarna i industrin, rasar ytterligare neråt. Däremot ökar vår skuldsättning och därmed de bördor svenska folket har att bära i framtiden. Vår utlandsskuld uppgår redan i dag till över 50 miljarder etler 12 000 kr. på varje förvärvsarbetande svensk. Regeringens och utskottsmajoritetens enda försvar för att man låter detta ske är att anpassningsprocessen efter devalveringarna måste ta sin tid. Därför sitter man nu och väntar på att bättre vinster i näringslivet och en internationell högkonjunktur skall komma och frälsa landet ur plågor. som man i hög grad själv har ansvaret för. Det är inte bara det att hela detta spel om vår ekonomiska framtid kan visa sig vara en gigantisk felspekulation — högkonjunkturen kan utebli och lönsamhetsförbättringen kan raderas ut av den snabba inflation som regeringen håller i gång. Den här politiken kommer under alla förhållanden att leda till att ytterligare minst ett år går förlorat i arbetet på att förstärka den svenska ekonomin. Resursutnyttjandet fortsätter att försämras och arbetslösheten ökar, trots de många miljarder som pumpas in i näringslivet via arbetsmarknadspolitiken. Enligt de socialdemokratiska reservanterna i finansutskottet krävs därför en klar kursändring i den ekonomiska politiken. Den måste utformas så att vi på nytt arbetar oss fram till ett läge då våra ekonomiska resurser blir fullt utnyttjade. Att inte utnyttja människors vilja till arbete och att inte använda de produktionsresurser som tidigare ansträngningar har skapat är och förblir ett oförlåtligt slöseri. Vi tar avstånd från den uppfattningen att vägen till ekonomisk styrka och stabilitet går över stagnation och arbetslöshet. Vi måste i stället lösgöra de produktiva krafter som finns i vår ekonomi men som regeringen inte förmår utnyttja. Balansbristerna har emellertid nu blivit så svåra att det inte framstår som möjligt att återföra vår ekonomi till en situation med fullt kapacitetsutnyttjande under den allra närmaste tiden. Vi måste därför besluta oss för en strategi på den ekonomiska politikens område som bara kan genomföras över en följd av år. Om vi får hjälp av en kraftig och ihållande internationell konjunkturuppgång kommer vi att snabbare och med mindre uppoffringar kunna återskapa styrkan i ekonomin och förverkliga de uppsatta målen. Men, och det är viktigt att understryka, problemen kommer inte att vara över även om vi får en internationell uppgång under senare delen av detta år och under 1979. Många av de långsiktiga strukturproblemen kommer att finnas kvar, även om deras yttringar skulle komma att mildras under inflytande av en internationell uppgång. Om vi inte ingriper mot strukturproblemen och på bred front söker skapa för framtiden varaktiga sysselsättningsmöjligheter, så löper vi en risk att nästa gång den internationella konjunkturen försvagas hamna i problem och svårigheter som kan bli ännu större än dem vi har upplevt under 1977 och 1978. De viktigaste inslagen i en politik som skall återföra landet till ekonomisk balans och tillväxt är att vi måste öka investeringarna och därför också det totala sparandet, målmedvetet bringa ner det stora underskottet i statsbudgeten och varaktigt ta ner den alltför höga takten i prisstegringarna. Vi måste på ett offensivt och planmässigt sätt lösa landets problem, så aut vi på nytt återställer tilltron till landets ekonomiska framtid. Den internationella utvecklingen kräver att vi förstärker vår industriella produktionskapacitet och konkurrenskraft. Vi menar att förutsättningarna för en sådan utveckling är klart bättre än vad regeringen och utskottsmajoriteten vill ge intryck av. Vi har en hög grad av kunskap, yrkesskicklighet och initiativkraft på alla nivåer i de svenska företagen. Vi kan också räkna på en konstruktiv inställning till näringslivets utveckling och till strukturförändringar hos de anställda i svenska företag och hos de anställdas organisationer. Det finns dessutom en beredskap och en vilja hos löntagarna att bidra till att den för investeringarna nödvändiga kapitalbildningen kommer till stånd. Därför ligger det enligt vår mening ett stort ansvar på samhället att det nu skapar sådana betingelser att alla dessa gynnsamma förutsättningar för en förstärkning av vår industri verkligen tas till vara. De nya krav som vi ställs inför kan bara förverkligas genom en kraftig ökning av investeringsverksamheten. Regeringen har tillåtit industriinvesteringarna att sjunka till en oroväckande låg nivå. Detta har skett samtidigt med att bostadsinvesteringarna har varit kraftigt vikande. För att vi med bibehållen full sysselsättning skall kunna arbeta oss ur den nuvarande situationen med brist på balans i vår utrikeshandel måste vi alltså krafugt öka investeringarna. En sådan ökning fyller i dagsläget den dubbla funktionen att på kort sikt öka efterfrågan och därmed utnyttjandet av våra resurser och dessutom på något längre sikt förstärka industrins kapacitet och konkurrenskraft. För att kunna finansiera en ökning av industriinvesteringarna föreslår vi att en särskild strukturfond skall inrättas som ges en utlåningskapacitet på 4 miljarder kronor. Fonden finansieras genom att en särskild avgift införs på företagens lönesumma fr.o.m. den 1 juli 1978. Avgiften bör sättas till 2 20, vilket innebär att den höjer företagens arbetskraftskostnader med 0.7 ?ö för helåret 1978. Strukturfonden bör ullföras 2 miljarder av dessa avgiftsinkomster under 1978, men den bör dessutom ges möjligheter att låna upp ett lika stort kapital. När vi förordar den här konstruktionen är det därför att vi menar att det nu är viktigt att resurserna koncentreras till den konkurrensutsatta delen av vår Finansdebatt Finansdebatt ekonomi, dvs. framför allt industrin, och att både den offentliga sektorn och löntagarna måste engageras i den nödvändiga ökningen av vårt sparande. Vi har helt enkelt inte råd att. som regeringen gör, sprida pengarna i småportioner över hela det svenska näringslivet. Vi måste nu inrikta oss på att förstärka i första hand den utlandskonkurrerande industrins ställning. Vi kan inte heller förlita oss på att en lönsamhetsförbättring skall lösa alta de problem som vi ställs inför. Även om vi kan ha förståelse för att lönsamheten måste | förbättras i näringslivet skulle det innebära att vi försatt värdefull tid, om vi passivt sitter och väntar på att denna lönsamhetsförbättring skall skapa de ökade investeringar som nu är nödvändiga. Det är ju nu som investeringarna skall göras — nu när vi har kapacitet och har ledig arbetskraft. Väntar vi in på 1980-talet, så har utvecklingen redan passerat förbi oss, och våra möjligheter att reparera balansbristerna har allvarligt försämrats. Finansutskottets borgerliga majoritet avstyrker förslaget om en strukturfond liksom våra övriga förslag för att höja investeringarna och få i gång den ekonomiska aktiviteten. Majoritetens argument för det ställningstagandet förtjänar faktiskt att granskas. Det generella argumentet för att avvisa vårt alternativ är att vissa av de inkomstförstärkningar som vi föreslår skulle höja kostnaderna för företagen och försämra deras lönsamhet. Jag kan emellertid inte finna annat än att det argumentet är utomordentligt illa underbyggt. Av våra förslag är det bara en post, införandet av strukturavgiften, som kan betraktas som en kostnadsfaktor i produktionen. I övrigt handlar det om att återta de sänkningar av personliga inkomstskatter som den borgerliga regeringen beviljat egenföretagarna. Men innan man beskriver strukturavgiftens tillkomst som närmast ödeläiggande för företagens lönsamhetsvillkor bör den sättas in i det sammanhang där den hör hemma, nämligen i en politik som minskar statsupplåningen och därmed behovet av en ytterligare skärpt kreditpolitik, som av samma skäl minskar inflationsrisken och som aktiverar industrins investeringar och produktion. Industrin har redan fått känna av kreditpolitikens kostnadsökande effekt via höjda kapitalmarknadsräntor. Och det torde stå utom allt tvivel att det svåraste kostnadsproblemet ute i näringslivet just nu är det faktum att industriproduktionen faller för fjärde året i följd. Om betingelserna för företagen ändrades i de här avseendena borde en kostnadsökning på 0,7 26 mer än väl uppvägas av Övriga kostnadsdämpande konsekvenser av en mera aktiv, resursskapande poliuk. Men även om det nu är så, att de borgerliga partierna känner sig bundna av sina heliga löften att sänka arbetsgivaravgiften, kunde man kanske ha väntat sig ett visst intresse från utskottsmajoritetens sida för våra förslag om ökade statliga insatser för att främja investeringsverksamheten. Man accepterar ju utan att blinka att miljard efter miljard skyfflas in i förlustbringande verksamheter. En insats för att åstadkomma mera offensiva satsningar i näringslivet borde väl då välkomnas, tycker man. "Mcn också här säger utskottsmajoriteten nej. Skälet är helt enkelt att det som saknas i dag inte är kapital utan lönsamma projekt, förklarar utskotts majorileien. Därför kan ingenting göras för att få företagen att investera och utveckla sin produktion. Allmängiltigheten av det kategoriska uttalandet kan verkligen betvivlas.

Lyssnar inte den borgerliga majoriteten till kritik ens från företagarna själva? Men även om det i och för sig torde vara sant att det i dag är brist på lönsamma investeringsprojekt. betyder det inte att man av detta bara har att dra slutsatsen att ingenting kan göras. Om man i ett företag säger sig sakna lönsamma projekt, innebär det att man inte vågar satsa på något av de projekt man har i sin framtidsplanering. Risken eller osäkerheten om framtiden är med andra ord så stor att man anser sig tvungen att vänta, även om man vet att också väntan innebär en risk, nämligen att projektet i fråga tas om hand av någon konkurrent. Utskottsmajoriteten kan inte gärna ha undgått att upptäcka att det är just för att bemästra en sådan här situation som vi vill inrätta strukturfonden. Den skulle nämligen kunna göra det som ingen annan kreditinstitution kan göra, dvs. ta över den risk och bära den osäkerhet som i dag hämmar investeringsverksamheten. Vi anser det fullt befogat att samhället och löntagarna övertar en betydande del av de risker som det privata kapitalet f. n. inte vågar ta. För det första ligger det en stor fara i att framtidsbyggandet nu stagnerar, och konsekvenserna kommer då i sista hand att få bäras av landets skattebetalare och av löntagarna. För det andra pågår redan en utpumpning av skattemedel till garanterat förlustbringande projekt, där det redan på förhand är avgjort att samhället helt övertagit den riskbärande funktion som privatkapitalet annars gör anspråk på. Om vi genom strukturfonden och andra produktiva insatser kunde höja den ckonomiska aktivitetsnivån igen, skulle de Åslingska brandkårsutryckningarna förhoppningsvis kunna bli mer sparsamma. Sedan är det en annan omständighet som gör att jag undrar om regeringen och de borgerliga partierna i själva verket tror på sin egen tes, att mera och bättre kapital inte behövs för industrins investeringar. I varje fall har besked lämnats att regeringen tänker föreslå en fördubbling av Investeringsbankens aktiekapital och utlåningskapacitet. Men varför i all sin dar göra det. om man tror att detta kapital inte behövs och att näringslivet inte är berett att fråga efter mera pengar för investeringar? Jag kan för min del inte undgå intrycket att den borgerliga majoritetens nej till strukturfonden mindre betingas av sakliga skäl än av den numera etablerade principen i den här riksdagen — att inte diskutera utan bara votera. Men om riksdagsmajoriteten tänker säga nej till strukturfonden och i stället kraftigt förstärka Investeringsbanken, bör den besinna en liten historisk notis. nämligen att denna institution — dvs. Investeringsbanken —- en gång i tiden var de borgerliga partierna lika förhatlig som i dag strukturfonden. Den Finansdebatt Finansdebatt var ett onödigt och farligt socialistiskt påfund, som bara skulle komma att bringa olycka över svenskt näringsliv. Nu har den blivit en aktiv del av borgerlig näringspolitik. Det kan med andra ord inte uteslutas att historien upprepar sig. Herr talman! För att åstadkomma en annan färdriktning för vår ekonomi är det nödvändigt att finanspolitiken läggs om. Den utveckling av statsfinanserna som följer av budgetförslaget är enligt vår mening inte förenlig med de mål på både kortare och längre sikt som jag tidigare redogjort för. Jag vill i anslutning härtill också konstatera att regeringens budgetförslag inte följer de riktlinjer för den ekonomiska politiken som riksdagen beslutade om i höstas. Enligt de riktlinjerna var det ”uppenbart att den statsbudget för 1978/79, varom förslag föreläggs riksdagen i januari månad, måste utformas med stor restriktivitet”. Vi kan nu konstatera att regeringen inte förmådde att utforma sin budgetpolitik i enlighet med riksdagens uttalande. Finansutskottet borgerliga majoritet håller finkänsligt nog tyst om det faktum att regeringen — utan ens ett urskuldande ord — struntat i vad en enhällig riksdag uttalat. Helt förmår man dock inte i sitt betänkande dölja sin oro över den statsfinansiella kris vi nu kanar in i, låt vara att man låter sitt dåliga humör framför allt gå ut över kommunerna och deras finanser. Långt mera öppenhjärtig är faktiskt budgetministern, som i sin proposition konstaterar att det i framtiden krävs åtgärder på både inkomst och utgiftssidan för att åstadkomma en till samhällsekonomins behov anpassad finanspolitik. Helt belåten är bara ekonomiministern. I sin finansplan diskuterar han med välbehag hurusom det offentliga sparandet minskar och skall ersättas med ökat privat sparande — i hushållen men framför allt i företagen via kraftigt höjda vinster. Och jag kan förstå Gösta Bohman i hans egenskap av moderatledare. Om herr Bohman inte uträttar något annat under sin tid som ekonomiminister, har han i varje fall varit med om att försätta statsfinanserna i ett sådant skick att samhällets reformverksamhet i framtiden allvarligt försvåras. För detta får han säkerligen beröm i de rätta kretsarna. Däremot har jag svårt att förstå hur t.ex. folkpartiet kan hänga med i den här valsen. För om jag inte minns fel finns det någonstans i folkpartiets politiska program någon antydan om att reformer behövs också i vårt samhälle. I varje fall blev utgången av den träta som tydligen ägde rum mellan regeringspartierna att finansutskottets borgerliga ledamöter följer påbuden från ekonomiministeriet. Majoritetsbetänkandet går helt på den moderata linjen. Enda vägen till bättre statsfinanser går över sträng sparsamhet, ja nästan total avhållsamhet, så lyder budskapet. Majoriteten plockar litet förstrött med de socialdemokratiska förslagen att förstärka statsinkomsterna men förklarar sedan, i ett anfall av blygsamhet, att det ”inte ankommer” på finansutskottet att föreslå något eller tydligen ens att ha några åsikter beträffande skattepolitiken. Vad det här sorglustiga skådespelet lämnar efter sig, herr talman, är inte bara bilden av en regering som inte kan bestämma sig. Det är inte ens en regering som skjuter svåra problem framför sig, utan det är en regering som heit saknar framtidsperspektiv, som struntar i framtiden. Om det beror på att regeringen känner med sig att den själv saknar en framtid, torde det vara en känsla som delas av allt flera. Den avgörande invändningen mot den finanspolitik som nu förs gäller inte enbart att den skapar budgetunderskott, som är ett hot mot vår ekonomiska stabilitet. Den Ieder också till en allvarlig felanvändning av vårt lands resurser. Stora belopp används för generella subventioner av näringslivet utan att vare sig sysselsättningen, produktionen eller investeringarna ökar. Det går därför inte att försvara den dramatiska försvagningen av statsbudgeten som ett led i en offensiv satsning som skulle garantera ökad sysselsättning och ökad kapitalbildning. Försvagningen är snarare ett resultat av det allmänna underutnyttjandet av de ekonomiska resurserna och den inflation som f. n. pågår i vårt land. Det är både för att förändra detta och för att påbörja en nödvändig sanering av statsfinanserna som vi föreslår en annan inriktning av finanspolitiken. Vi vill genom en rad åtgärder på inkomstsidan minska budgetunderskottet med ca 5 miljarder, samtidigt som vi vill flytta ett nästan lika stort belopp från generell subventionering av näringslivet till riktade, selektiva insatser som kan ge både investeringar och sysselsättning. Det gäller industrin via strukturfonden men också bostadsbyggandet och de statliga investeringarna. Dessutom vill vi kraftigt förstärka statens stöd till forskning och tekniskt utvecklingsarbete som ett annat viktigt inslag i en framtidsinriktad politik. Den tredje uppgiften som den ekonomiska politiken måste lösa på ett mera effektivt sätt gäller kampen mot inflationen. Under fjolåret steg konsumentpriserna med 13 96 och priserna på dagligvaror med 17 96. Fjolårets inflation kom att bli den största på 25 år. Den representerar därigenom ett av den borgerliga regeringens allvarligaste misslyckanden på den ekonomiska politikens område. Föratt vi skall kunna återvinna styrkan i vår ekonomi är det nödvändigt att vi kraftigt reducerar takten i inflationen. Den snabba inflationen snedvrider utvecklingen av investeringarna och håller tillbaka kapitalbildningen på en rad för framtiden avgörande områden. Den ger upphov till ett sparande i former som inte bidrar till att öka vår produktionsförmåga, Den ökar också klyftorna i vårt samhälle och lägger de tyngsta bördorna på de lågavlönade och på barnfamiljerna. Dessutom sker en omfattande förmögenhetsöverföring genom de stora värdestegringarna på fast egendom. En viktig anledning till den snabba inflationsutvecklingen är de tre devalveringar som regeringen medverkat till under sitt första regeringsår. Därför är det viktigt att regeringens devalveringspolitik upphör. En annan anledning till den snabba inflationsutvecklingen har varit att regeringen inte med tillräcklig kraft utnyttjat de medel till en aktiv prisövervakning och kontroll av prisutvecklingen som man faktiskt har till sitt förfogande. Även under perioder då man tillämpat vad som rubricerats som prisstopp har konsumentpriserna stigit i oförändrad, snabb takt. Enligt Finansdebatt Finansdebatt vår mening måste prisövervakningen och priskontrollen skärpas. Detta är av utomordentligt stor betydelse för att man skall kunna skapa det förtroende för en stabilare prisutveckling som i sig är nödvändigt att åstadkomma, om inflationsspiralen skall kunna brytas. Den ogynnsamma pris och kostnadsutvecklingen under 1977, som fortsätter i år, är dessutom i hög grad orsakad av den stagnerande utvecklingen i vår ekonomi. En vikande produktion leder i de flesta verksamheter till ökade kostnader, som då i sin tur leder till ett ökat tryck på priserna. De ökade kostnaderna i t.ex. bostadsbyggandet och inom detaljhandeln sammanhänger till en inte oväsentlig del med att man under den sista tiden har fått en kraftigt vikande aktivitet. Därför är det angeläget att produktiviteten på nytt kan fås att öka och därmed kostnaderna sänkas. Men detta förutsätter att stimulansåtgärderna mer selektivt styrs till de områden där reella produktivitetsvinster står att hämta. Samtidigt måste man vara medveten om att de expansiva åtgärderna kan komma att aktualisera prisingripande åtgärder på områden som är särskilt känsliga för priseffekter när efterfrågan stiger. Därför bör våra förslag om stimulansåtgärder under 1978 när det gäller bostadsbyggandet kompletteras med ett prisstopp på byggnadsmaterial. Prisstegringarna har i början av det här året skjutit förnyad fart. Under januari månad steg konsumentpriserna med drygt 2,1 96 och priset för dagligvarorna med 2,7 26. Denna snabba prisstegringstakt tyder inte på att inflationstrycket skulle vara på väg att minska I vår ckonomi. Utvecklingen är desto allvarligare som takten för prisstegringarna i industriländerna i övrigt nu länge har varit i avtagande. Regeringen har riksdagens bemyndigande att tillgripa prisreglerande åtgärder när det är befogat för att komma till rätta med inflationsutvecklingen. Regeringen har emellertid inte i handling — annat än i några få och ganska betydelselösa undantagsfall — velat selektivt ingripa mot omotiverade prishöjningar. Med hänsyn till det kraftiga inflationstryck som fortfarande består bör riksdagen därför uttala som sin mening att det nu är nödvändigt att ingripa. Prisstopp bör alltså införas på dagligvaror, det område där tendenserna till prisstegringar alltjämt är störst. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Den internationella ekonomiska utvecklingen blev under 1977 svagare. än vad man trott och hoppats. Inte heller den närmast överblickbara tiden inger några förhoppningar om en stark och varaktig konjunkturuppgång. Bilden är dock inte enhetlig och det finns ljuspunkter. I USA fullföljs den expansiva politiken. medan Västtyskland och Japan dröjer med åtgärder för att stimulera den inhemska efterfrågan. Vid en fortsatt avmattning bör man dock kunna räkna med att de länder som har en god bytesbalanssituation kommer att stimulera sina egna ekonomier och därmed bidra till en snabbare uppgång av den internationella konjunkturen. OECD räknar med att tillväxten inom hela OECD-området 1978 kommer att stanna vid 3 1/2 ”,. medan man i nationalbudgeten med hänsyn tull förväntade stimulansåtgärder i vissa av de större länderna beräknar tillväxten till 4 26. Vi har från finansutskottets sida anslutit oss till dessa bedömningar och räknar med att tillväxten i OECD-området i år blir omkring eller knappt 4 20. Detta betyder att vi i Sverige inte kan räkna med att få någon avgörande draghjälp genom en ökad efterfrågan utifrån. Det innebär i sin tur att vi måste fullfölja en målmedveten ekonomisk politik som för över resurser till exporten och som håller igen ökningen av den privata konsumtionen. Åtgärder måste vidtas för att industriinvesteringarna skall stimuleras och ökad uppmärksamhet måste ägnas forsknings och utvecklingsarbetet. Energipolitiken måste inriktas på att nedbringa oljeimporten. Den strama utgiltspolitiken i stat och kommun måste fortsatta, och alla möjligheter till besparingar i den offentliga verksamheten måste tas till vara. Om dessa grunddrag i den ekonomiska politiken råder i dag —- glädjande nog — bred cnighet. Finansutskottet påminner på nytt i sitt betänkande om allvaret i vårt bytesbalansproblem. I både finansplanen och den socialdemokratiska partimotionen uttalas också att vi måste minska underskottet i bytesbalansen. Det var ju även i detta syfte som riksdag och regering förra året beslöt om en nedskrivning av den svenska kronan och en sänkning av företagens kostnader. Genom främst devalveringen av den svenska kronan i höstas skapas nu förutsättningar för exportindustrin att bättre anpassa sina priser till den internationella marknadssituationen och därmed återta förlorade marknadsandelar. Genom denna bättre konkurrenskraft för exportindustrin ökas naturligtvis också våra möjligheter att nedbringa det stora underskottet i våra affärer med utlandet och därmed lägga grunden för kommande nödvändiga reformer. Den senaste handelsstatistiken visar på en svag förbättring för 1977, och bytesbalansunderskottet för 1978 kan då också bli något lägre än vad man tidigare beräknat. Statistiken indikerar vidre en klar förbättring av bytesbalanssituationen under 1979. Så långt ter sig alltså den förda ekonomiska politiken riktig och effektiv. Detta konstaterande är inte, som Kjell-Olof Feldt antydde, en avskrift av regeringspolitiken utan en medveten och motiverad tillstyrkan av finansplanens riktlinjer från utskottets sida. Jag vill i det sammanhanget ställa en fråga till de socialdemokratiska reservanterna som knyter an till det alternativ man presenterar i sin reservation. Det sägs i reservationen på s. 88 att regeringens devalveringspolitik måste upphöra, och Kjell-Olof Feldt upprepade den formuleringen nyss i talarstolen. Vad menar man med det? Om man menar att några ytterligare devalveringar inte bör komma i fråga så kan jag helt ansluta mig till formuleringen. Om man däremot menar att de redan genomförda devalveringarna varit felaktiga vill jag bestämt avvisa påståendet. Det är ju just genom delvalveringen — och utträdet ur valutaormen — som den svenska industrins relativa kostnadsläge har kunnat förbättras och kommer att förbättras framöver. Om delvalveringen inte hade genomförts då hade ett Finansdebatt Finansdebatt stort kostnadsgap mellan oss och våra konkurrentländer kvarstått. Då hade den svenska exportindustrins möjligheter att klara sig varit sämre. Då hade underskottet i bytesbalansen varit större. Då hade behovet av utlandsupplåning också varit större än nu. Mot den bakgrunden tycker jag det är betydelsefullt att de socialdemokratiska reservanterna förtydligar formuleringen — som Kjell-Olof Feldt också upprepade — att regeringens devalveringspolitik måste upphöra. Vad menar man med det? Herr talman! Det gäller nu att fullfölja den ekonomiska politik som drogs i gång under förra året. Det gäller att förbättra exportindustrins konkurrenskraft och skapa balans i våra affärer med utlandet. Dei vore från de utgångspunkterna farligt att nu på nytt börja föra en expansiv efterfrågepolitik, och jag noterar med tillfredsställelse att också på denna punkt finns enighet mellan majoritetssidan och reservanterna i finansutskottet. Ingen ansvarig politiker har tagit fasta på det råd om en väsentligt mer expansiv politik som framförts av SNS konjukturråd. Det är självklart att det kan te sig frestande att försöka komma ur nuvarande obalans genom en mycket expansiv politik, där tillväxtens frukter betalar vår ökande skuldsättning. Man kan säkert också — under vissa betingelser — få detta att rent siffermässigt gå ihop. Men det är just här problematiken ligger. De gamla betingelserna gäller inte längre med säkerhet. Konjunktureyklerna blev annorlunda i oljekrisens och inflationsbekämpningens skugga. De icke avsedda effekter som en alternativ, expansiv politik får på lönemarknaden och på andra samhällsckonomiska faktorer är svårbedömda. Men de är mycket påtagliga — det vet vi från perioden 1974-1976. Och skillnaden nu är att vi inte har råd att gissa fel en gång till om den internationella konjunkturen. Det är alltså en huvuduppgift för den ekonomiska politiken att minska underskottet i våra affärer med utlandet. Det kan ske genom en ökning av exporten och en minskning -—eller i varje fall en mindre ökning —- av importen. Det kan också ske genom att man söker påverka andra negativa poster i vår bytesbalans. Den hittills förda politiken syftar i första hand till att återställa jämvikt i handelsbalansen, främst genom att stimulera exporten. Devalveringen är då som sagt ett exempel på hur man sökt hjälpa den svenska exportindustrin att klara sig bättre på världsmarknaden. Från finansutskottets sida har vi också vid flera tillfällen strukit under den här problematiken och gett vårt stöd åt den hittills förda politiken. Vi tror som nämnts att man redan under 1979 kommer att se klara positiva effekter av denna politik förutsatt att man inte genom inhemsk expansion i år sätter den strama politiken ur spel. Från dessa utgångspunkter är den kommunala utgiftsutvecklingen oroväckande snabb. Om vi skall kunna nå balans i samhällsekonomin måste den kommunala expansionen ske i väsentligt långsammare takt än hittills. En real tillväxt i kommunerna på 296 per år är då maximum, medan expansionen sedan några år tillbaka faktiskt har varit dubbelt så stor eller kanske rent av ännu större. Kommunalskatten har på grund härav stigit oroväckande snabbt de båda senaste åren. Det måste därför på nytt sägas ut att nedskärningar av kommunernas expansionstakt jämfört med nuvarande långtidsplaner måste ske. Till bilden hör också att vi måste satsa mer på forsknings och utvecklingsarbete, särskilt på det tekniska och naturvetenskapliga området. Jag noterar med glädje att det på den punkten nu råder bred enighet — så har inte alltid tidigare varit fallet. Vi har på detta område att vänta förslag från regeringen. Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen till finansutskottets betänkande är imponerande vad gäller antalet sidor. Innehållet är dess värre mindre imponerande. Det är en blandning av allmänna talesätt och gammal skåpmat. De ckonomiska problemen tänkes i sin helhet bli lösta genom den famösa strukturfonden som återkommer likt galten Särimner, som slaktades och åts upp på kvällen men nästa morgon stod där lika frisk och kry igen. Efterklokheten hos socialdemokraterna tar sig uttryck i att man i reservationen på s. 72 kritiserar beslutet vid årsskiftet 1976-1977 att förlänga lagerstödet, men någon kritik mot det beslutet hördes ju inte vid den aktuella tidpunkten. Och sedan kryddas den långa framställningen i reservationen med ett önskemål om att politiken skall formas i en anda av konstruktivt samarbete. När man når avsnittet ”Politikens konkreta utformning” i reservationen på s. 79, finner man att motionärerna vill återskapa tillförsikten till det svenska näringslivets framtid, och det låter förhoppningsfullt. Men resonemanget följs inte upp med konkreta förslag, och det blir definitivt inte trovärdigt med tanke på att man samtidigt vill lägga på industrin en avgift av tu på lönesumman, som på nytt höjer kostnadsliget — och några sidor senare vill man höja bolagsskatten. Jag har svårt att se hur man skall kunna bryta tendensen mot en sjunkande industriproduktion och återskapa framtidstron inom det svenska näringslivet genom att i nuvarande situation lägga ytterligare bördor på näringslivet. På s. 71 i reservationen sägs att bytesbalansunderskottet för 1977 blir ca 16 miljarder kronor, och jag måste fråga mig om reservanterna alls har följt med i eller läst det material som har kommit fram under finansutskottets behandling av finansplan och budgetförslag. Det tillkommande materialet visar ju — och det står också i betänkandet — alt underskottet i bytesbalansen 1977 stannar vid 14,7 miljarder kronor. Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen ger alltså inte intryck av alt vara någon särskilt genomarbetad produkt. Den kan rimligen inte läggas till grund för en ansvarsfull ekonomisk politik. Däremot finns det mycket som jag kan instämma i när det gäller den allmänna inriktningen och de allmänna resonemangen i den socialdemokratiska reservationen och partimotionen. Det gäller kraven på att vi skall arbeta oss ur den nuvarande underskottssituationen i bytesbalansen, det gäller den ökade satsningen på investeringar och forskning inom näringslivet, det gäller återhållsamheten med ytterligare offentliga utgiftsanspråk och det gäller vaksamheten i samband med utvecklingen på arbetsmarknaden. I dessa allmänna målsättningar kan jag alltså instämma, och jag vill bara beklaga att de inte följs upp med konkreta förslag av de socialdemokratiska reservanterna i finansutskottet. Finansdebatt Finansdebatt Den statliga budgeten beräknas under det här budgetåret uppvisa ett underskott på ungefär 33 miljarder kronor, och underskottet kommer att bli ungefär lika stort nästa år. En förklaring ull det jämfört med tidigare beräkningar starkt ökade underskottet i statsbudgeten är givetvis de betydande insatser av statliga medel som har gjorts för att hålla produktionen i gång och sysselsättningen uppe i krisdrabbade branscher. Dessa insatser uppgår till sammanlagt mellan 15 och 20 miljarder kronor. Alla dessa är naturligtvis inte bestående utgiftsposter istatsbudgeten. En del av dem består också av krediter som man inte med säkerhet vet om och när de faller ut. Det är därför svårt att med säkerhet ange budgetunderskottets storlek. En förskjutning i utbetalningarna av bidrag eller krediter skulle t.ex. kunna leda till att budgetunderskottet innevarande år kommer att bli lägre och budgetunderskottet nästkommande år högre. Budpgetsaldots storlek är i och för sig inte det betydelsefulla, utan det är effekten av underskottet på andra samhällsekonomiska variabler. Vi får i år ett negativt sparande på den offentliga sektorn, främst till följd av underskottet i statsbudgeten, medan socialförsäkringssektorn, främst AP fonderna, och den kommunala sektorn uppvisar överskott. I budgetpropositionen finns en förtjänstfull redovisning av dessa sektorers olika effekt på det samlade offentliga sparandet. Överskottet inom kommunerna och på socialförsäkringssektorn kan dock på sikt komma att bli lägre än nu, och då är det naturligtvis viktigt att det statliga budgetunderskottet till dess har kunnat nedbringas så att man får ett bättre saldo i det offentliga sparandet.

Nya utgifter över den statliga budgeten, som blir bestående även i en bättre konjunktursituation, kan därför endast undantagsvis accepteras. Jag vill i sammanhanget vända mig mot ett resonemang som ofta förs från socialdemokratiskt håll och som Kjell-Olof Feldt var inne på i sitt anförande, nämligen när man kritiserar regeringen för en, som man säger, slapp finanspolitik därför att regeringen har genomfört vissa lättnader i fråga om skatter och avgifter. Socialdemokraterna har vid alta tillfällen som jag haft anledning att föra finansutskottets talan här i riksdagen gått emot en sänkning av olika skatter och avgifter och i stället föreslagit höjningar.

Om denna statsskattesänkning hade uteblivit hade utgångsläget för avtalsrörelsen varit ännu svårare och kraven från löntagarna måst ställas högre. Både därigenom och genom den uteblivna sänkningen av arbetsgivaravgiften hade kostnadsläget i företagen höjts i stället för att sänkas med alla de konsekvenser som det hade fört med sig och som vi nu borde ha lärt oss inse. Jag vill alltså varna för det något lättsinniga resonemanget att man löser finansieringskrisen för den offentliga sektorn bara genom att höja skatter och avgifter. Vad jag här har sagt utesluter naturligtvis inte att man försöker att förbättra saldot också på den budget som riksdagen skall behandla nu i vår. I den socialdemokratiska reservationen föreslås vissa sådana inkomstförstärkningar jämfört med budgetförslaget. På s. 99 finns en antydan om att de beräkningar om inkomstförstärkningarnas effekt som görs i den socialdemokratiska partimotionen inte är korrekta. Man säger att kassautfallet för budgetåret 1978/79 kan bli lägre än vad motionärerna räknat med, och så är det förvisso. Andra talare i debatten kommer att mer i detalj visa vilka brister som finns i beräkningarna i den socialdemokratiska motionen. Jag vill nu bara slå fast att det socialdemokratiska förslaget ger en mycket mindre budgeteffekt än de 5 miljarder kronor som man påstår sig åstadkomma. I utskottsbetänkandet finns en rekommendation till riksdagen att i budgetarbetet visa utomordentligt stor restriktivitet i fråga om föreslagna utgiftsökningar och att positivt pröva alla förslag både till besparingar och inkomstförstärk ningar för nästa budgetår. En del förslag i denna riktning kan komma under riksdagens behandling redan i vår på grundval av propositioner från regeringen. Låt mig i det sammanhanget också uttrycka förhoppningen all man vid prövningen av olika inkomstförstärkningar och besparingar försöker bedöma även den samhällsekonomiska effekten av sådana åtgärder. Herr talman! Vi hade under förra året en ovanligt kraftig inflation. Denna inflation var delvis betingad av åtgärder som hade beslutats av riksdag, regering och riksbank. Bortåt hälften av inflationen var på detta sätt en konsekvens av den inhemska ckonomiska politiken. Det finns ingen anledning att räkna med några motsvarande åtgärder under innevarande år, och redan av det skälet kan man räkna med en lägre inflationstakt under år 1978. Vi vet också att inflationen i vår omvärld nu är väsentligt lägre, och vi behöver därför inte frukta några stora inflationsimpulser utifrån. Utskottet delar därför den bedömning som görs i finansplanen, att inflationen under 1978 - även med beaktande av effekten av olika höjningar av indirekta skatter —- kommer att stanna klart under 10 "å. Självfallet bör den ekonomiska politiken så långt möjligt inriktas på att tränga ned inflationstakten ytterligare under de 9 ”; som anges i finansplanen. Jag tror att man härvidlag kan vara förhållandevis optimistisk. Det finns därför nu ingen anledning att aktualisera olika former av prisstopp, vilket begärs i flera motioner. Det är självklart att vi genom att hålla igen kostnadsstegringstakten i vår egen ckonomi bör kunna påverka inflationstakten. Vi vet också att löntagarorganisationerna vill anknyta sina löneökningskrav till inflationstakten, och jag tycker att det i nuvarande läge är ett naturligt krav. Också detta innebär självfallet en utmaning för statsmakterna att hålla inflationstakten nere. Finansdebatt Finansdebatt Utöver det här vill jag påminna om de argument som finansutskottet vid flera tidigare tillfällen, senast i höstas, använt mot liknande motioner med yrkanden om prisstopp. Erfarenheterna både här hemma och i utlandet visar all prisstopp som generell metod att bekämpa inflationen är tveksam. Kortvariga prisstopp kan bidra till en instabil prisutveckling genom att följas av perioder av prisökningar. Långvariga prisstopp bidrar till att förvränga marknads och prisbildningsstrukturen i vår ekonomi. Det är därför enligt finansutskottets mening i det nuvarande läget fullt tillräckligt att regeringen på ett energiskt säv följer prisutvecklingen så som framhölls i finansutskottets betänkande i höstas. Herr talman! Vi har i vårt land på ett nästan unikt sätt lyckats undgå arbetslöshet. Vi har genom att utnyttja de många arbetsmarknadspolitiska medel som vi har här i landet lyckats hålla uppe sysselsättningen. Arbetsmarknadsutbildningen har fördubblats under loppet av förra året, och även antalet beredskapsarbeten har ökat kraftigt under 1977. Det allmänna efterfrågeläget i vår omvärld är emellertid sådant att arbetsmarknadspolitiken kan komma att sättas på ytterligare hårda prov. Antalet varsel har ju ökat påtagligt och vi ser f.n. en tendens till att dessa varsel i något stigande utsträckning går i verkställighet. Det betyder att det, även med de mycket betydande näringspolitiska insatser som har beslutats av riksdagen eller kan komma att beslutas efter förslag av regeringen, förmodligen inte kan undvikas att en viss ökning av arbetslösheten sker. Fortsatta extraordinära åtgärder för att hålla sysselsättningen uppe kan därför inte uteslutas. Dessa åtgärder kan självfallet komma att få genomslag i budgetutfallet för både innevarande och nästkommande budgetår. Vi kommer emellertid att detta till trots fortsätta att prioritera ett aktivt arbete från samhällets sida för att hålla arbetslösheten nere.